Fru talman! Här har under eftermiddagen i allt väsentligt diskuterats frågor som berör verksamheten inom skogsnäringen. Det är då en enhet som över huvud taget inte har berörts på annat sätt än i Bernt Nilssons interpellation, nämligen Westerviks Pappersbruk, som ägs av PLM koncernen. Egentligen är jag väl förvånad över det mycket ringa intresse som övriga politiker från de borgerliga partierna har visat denna nedläggning, som nu är aviserad av PLM-koncernen. Västerviksområdet är mycket hårt drabbat av industrinedläggningar under senare år. Jag tänker på AB Järnförädling, Blankaholms såg och Fisksätra varv, för att bara nämna några av de större nedläggningarna inom Västerviks kommun. Under åren 1977 och 1978 försvann i Västerviks kommun 700 sysselsättningstillfällen inom tillverkningsindustrin. Det händer att industriledare säger att det nu är lämpligt att lägga ned, eftersom det finns ersättningsjobb. Det är en sanning med mycket stor modifikation, när man anför sådana motiv för nedläggningar. Dylika redovisningar har skett från PLM-koncernens ledning. Sätter man det stora antalet minskade sysselsättningstillfällen inom en relativt liten kommun i relation till befolkningstalet och sysselsättningstalet, är det givetvis mycket markant och en utveckling som inte kan tillåtas fortsätta. När det gäller Westerviks Pappersbruk kan man inte komma ifrån känslan av att detta nedläggningsbesked är samordnat med beskedet från Södra Skogsägarna. Jag tror inte att det är en slump att det ungefär samma vecka kom besked om att även PLM-koncernen skulle lägga ned verksamheten här. Samtidigt kan man konstatera att Westerviks Pappersbruk genom åren har givit mycket förnämliga vinstresultat. Förutvarande ägaren överlät sina andelar till PLM-koncernen och är, föreställer jag mig, ytterst välbeställd i sin nuvarande situation. Så fort det börjar gå litet back och man inte får full täckning för allt i olika sammanhang utan man något år konstaterar att vinsten är för liten, kommer emellertid omedelbart kravet på att nedläggning skall ske. De anställda vid Westerviks Pappersbruk har tagit på sig uppgiften att bevisa att möjlighet att fortsätta driften vid pappersbruket finns. Det kan visserligen under en övergångstid behövas statliga insatser för att klara en besvärlig period, men det är redan nu, som jag har uppfattat det och enligt de redovisningar som jag har fått från de anställdas organisationer, klart att pappersbruket på sikt kan bli lönsamt. Vi har i Västerviksområdet exempel på att gemensamma aktiva insatser ger resultat. Jag vill då peka på Eds Cellulosafabriks AB, där de anställda tog sig an uppgiften att kräva fortsatt drift vid företaget. Där gjorde industriministern — det måste jag säga — en förnämlig insats genom att ställa upp. Och jag tror att det var en riktig insats. Skulle företaget ha klarat problemen på annat sätt, hade det kostat oerhört mycket mer och ett helt samhälle hade tonats bort ur verksamheten. Men jag vill understryka att detta bruk icke hade varit i funktion i dag, om icke de anställda hade tagit sig an uppgiften att kräva fortsatt drift. Det var i allt väsentligt deras insats som möjliggjorde fortsatt drift, och det är fortfarande de anställda som står bakom utvecklingen vid Eds Cellulosafabrik. Jag är medveten om att problemen inte är helt avklarade och att det alltid kommer att finnas en del problem, men där finns också en framtidstro. Detta borgar för att dessa exempel måste kunna användas även i andra sammanhang, om inte andra lösningar står till buds. Jag tänker då på Westerviks Pappersbruk. Herr talman! Här har under dagen överbringats inbjudningar till industriministern.

Herr talman! Under rubriken ”Klarar vi skogskrisen” hade tidningen Land hösten 1978 en artikelserie, i vilken bl.a. förekom intervjuer med framstående företrädare för bondekooperation och skogsägarrörelse. I en intervju i nr 37 av Land, som utkom den 15 september i fjol, gjorde LRF:s ordförande Erik Jonsson följande uttalande: ”Skogsägarna känner, det är jag övertygad om, ansvar både för samhället och för de anställda. Normalt svarar skogsexporten för ca 20 procent av våra exportinkomster och är således en grundpelare för vårt välstånd.

Om vi inte sköter oss den här säsongen och tar fram det virke som behövs till industrin, kan vi räkna med att ingrepp från samhället kan vara ganska nära förestående.” Vad har då hänt sedan dessa uttalanden gjordes? Staten har gått in med miljardbelopp för att rädda skogsägarföretagen från konkurs. Vi har haft en god konjunktur för skogsindustrin som skulle ha gjort det möjligt att rekonstruera skogsindustriföretagen under gynnsamma förhållanden. Värdefulla arbetstillfällen skulle ha kunnat tryggas. Positiva samhällsekonomiska effekter skulle ha kunnat uppnås. I stället varslas nu om betydande nedläggningar av skogsindustriföretag. Bristen på råvara är akut för ett stort antal sågverksföretag. Sverige har under den goda skogskonjunkturen förlorat värdefulla marknadsandelar på grund av för låg avverkning. De privata skogsägarna som kollektiv har sålunda icke tagit det ansvar för råvaruförsörjningen som både LRF:s ordförande och verkställande direktören i Sveriges skogsägareföreningars riksförbund ansåg vara den givna förutsättningen för att inte samhället skulle tvingas ingripa. Många enskilda skogsägare sköter sin skog bra och avverkar i rimlig omfattning. Men tillräckligt många sviker sin uppgift, så att totalresultatet blir så dåligt som avverkningssiffrorna för privatskogsbruket visar. Under avverkningssäsongerna 1977-1978 och 1978-1979 var hyggesanmälningarna inom privatskogsbruket bara hälften av vad de borde vara i ett skogsbruk med jämn och uthållig avkastning. Hur skulle det ha sett ut, om man i den andra hälften av vårt skogsbruk skött sig lika illa? Vi har från socialdemokratins sida upprepade gånger i motioner och på annat sätt pekat på skogsindustrins allvarliga råvaruproblem. Vi har föreslagit stimulansåtgärder i god tid för att de skulle kunna göra effekt när det gäller den akuta virkesbristen. Vi har, när dessa åtgärder fördröjdes av folkpartiregeringen och den akuta råvarubristen skärptes, krävt att regeringen skulle vidta åtgärder för att kunna ålägga försumliga skogsägare att avverka. Men våra förslag har gång på gång avvisats av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Jag vet att de skogsägare som sköter sin skog inte längre vill klä skott för de försumliga. De inser att ett ingripande från regeringen är nödvändigt. De förstår att folk inte skall behöva kastas ut i arbetslöshet för att vissa skogsägare av privatekonomiska skäl inte tar sitt ansvar för vår råvaruförsörjning. Men industriministern tänker inte ingripa, trots att han i sitt svar på Bernt Nilssons interpellation konstaterar att avverkningarna de senaste åren legat klart under den årliga skogstillväxten. Industriministern talar om en kommitté som tillkallats för att se vad man på längre sikt kan göra för att stimulera till ett ökat utbud. Han hintar om att en uppgång i virkespriserna kanske kommer att bidra till ett ökat utbud. Förstår inte industriministern att sådant tal är en indirekt stimulans till försumliga skogsägare att fördröja avverkningarna ytterligare i en spekulation om ännu bättre priser? Vet inte industriministern att virkespriserna redan är en akilleshäl för svensk skogsindustri? Förstår inte industriministern att det brinner i knutarna? Socialdemokratin delar den inställning som både LRF:s ordförande Erik Jonsson och Sveriges skogsägareföreningars riksförbunds direktör Erik Lundh gav uttryck för i fjol, att ingen regering, oavsett politisk färg, kan acceptera att vissa skogsägare sitter och håller i sin råvara och låter industrier stå stilla och människor bli arbetslösa. Av vilken anledning vägrar industriministern och regeringen att vidta åtgärder som skulle göra det möjligt att ålägga försumliga skogsägare att ta sitt ansvar? Löntagarna inom skogsindustrin, de kommuner som kommer att drabbas av nedläggningar och friställningar och de skogsägare som tar sitt ansvar är angelägna att få ett svar från industriministern på den punkten. Jag begär att få det svaret här och nu.

Herr talman! Jag fick en lång rad frågor från Bernt Nilsson. Dessutom fick jag en lång rad omdömen om situationen i Kalmar län. Jag tycker att Bernt Nilsson är väl pessimistisk. Visst finns det problem — säg det län i vårt avlånga ka hitta konstruktiva lösningar, och inte bara se allt i ett nattsvart mörker. Även land som inte har problem! Men jag tror att vi tillsammans måste fö i Kalmar län finns dock ljuspunkter, och det bör vi notera. Låt mig emellertid beröra några av de kommentarer som rör mera problemfyllda frågor. Glasbruket i Björkshult har Bernt Nilsson och jag diskuterat tidigare. Det är tydligen så att jag varje gång måste upprepa att det tyvärr inte fanns något realistiskt alternativ i Björkshult. Det var anledningen till att regeringen den gången inte kunde gå in med en satsning. Den utredning som industriverket gör beträffande glasindustrin kommer i vår, och den bör då utgöra underlag för närmare överlägganden om hur glasindustrins strukturförändringar skall fortgå. En positiv sak noterar jag dock, nämligen att Bernt Nilsson nu har upptäckt att det finns något som heter företag, att det är företagen som svarar för sysselsättningen och att man därför måste skapa positiva förutsättningar för företagen, i synnerhet för de mindre företagen. Jag tackar för detta erkännande, och vi skall hoppas att Bernt Nilsson när vi kommer med våra förslag för att förbättra för nyetablering av företag ger oss sitt stöd i vårt arbete. Men Bernt Nilsson frågar hur länsorganisationen nu skall klara detta arbete. Min motfråga är: Vem skall bättre kunna föreslå åtgärder, lägga fram de konstruktiva förslagen, vilka rimligen bör vara de som statsmakten har att värdera för den prioritering och den fördelning av resurser som är den centrala statsmaktens uppgift? Men vi får då inte låta oss förlamas av en nattsvart pessimism utan måste ta vara på de positiva utvecklingsmöjligheter som finns i alla län. När Bernt Nilsson talar om att länsplanering bara är att justera planeringstalen och att man helst inte skulle vilja ha någon länsplanering, vill jag bara som exempel nämna vad som sker i Kalmar län. På grundval av länsplaneringens förslag håller man nu på med ett projekt rörande den manuella glasindustrins långsiktiga utveckling. Beträffande sågverksindustrin i Kalmar län kan nämnas ett projekt som bedrivs i samarbete med utvecklingsfonden och skogsvårdsstyrelsen i länet. I ett annat projekt tar man upp utbildning och arbete och behandlar problem med matchningen mellan utbildningsinriktning och efterfrågan på arbetskraft i länet. Man håller på med ett näringspolitiskt program i Kalmar län som bedrivs i samarbete med utvecklingsfonden, länsarbetsnämnden och parterna på arbetsmarknaden. Man håller på med ett projekt om arbetsmarknadspolitikens inriktning i Kalmar län, ett projekt som bedrivs av länsarbetsnämnden i samarbete med länsstyrelsen. Det är i allt fem projekt som jag här nämner, som är finansierade av det speciella länsplaneringsanslag om 750 000 kr. som regeringen har tilldelat länsstyrelsen i Kalmar län för att den skall ha ett bra underlag i sina fortsatta dialoger med regeringen och med statsmakten. Jag noterar med tillfredsställelse att Arne Andersson i Gamleby tycker att Eds Cellulosafabrik fungerar bra. Det är inte problemfritt, men anledningen till att vi från regeringens sida satsat på Eds Cellulosafabriks AB var just de anställdas engagemang, som också innefattar att man gick in och tog en del av det ekonomiska ansvaret bakom företaget. Till Svante Lundkvist vill jag säga att jag delar hans uppfattning att skogsägande måste vara förknippat med ett ansvar att också ha en kontinuerlig produktion. Det råder inget som helst tvivel om detta. Men frågan om hur man ingriper kan diskuteras. Nu har vi tillsatt den här utredningen som skall se över hela problemet, och jag tror att man måste avvakta utredningen innan man vidtar mera rigorösa åtgärder. Vi har dock en skogsvårdslag som bör efterlevas, och det finns anledning att skogsvårdsstyrelserna också ser till att den efterlevs i tillämplig omfattning. Det är riktigt att detta är en akilleshäl, men innebär detta att Svante Lundkvist är beredd att ta avstånd från de starkt växande rotpostförsäljning ar som nu går fram som en löpeld över landet och som spolierar möjligheterna att bygga upp en organiserad kontinuerlig virkesförsörjning tillskogsindustrin? Det här är nämligen ett mera komplicerat problem än vad Svante Lundkvist vill göra gällande, och det kanske inte är ett så avgränsat skogsägarproblem som Svante Lundkvist säger. Trots allt är det nog också ett löntagarproblem. Jag kunde häromveckan i kammaren redovisa exempel från en utredning i Västernorrlands län, som visat att avverkningsbenägenheten är lägst hos skogsägare som är verksamma i andra yrken och som därför inte är direkt beroende av intäkterna från sitt skogsbruk, medan på fastigheten boende aktiva skogsägare har den högsta leveranstroheten. Jag vill inte påstå att utredningen från Västernorrlands län gäller hela landet, men den kan vara ett memento: här gäller ett gemensamt ansvar. Det vore också angeläget att de fackliga rörelserna, oavsett om de tillhör producentkooperationen eller fackföreningsrörelsen, samverkar om att genom information förklara för skogsägare att alla har gemensamt ansvar för att säkra industrins råvaruförsörjning.

Herr talman! Industriministern säger att det finns ljuspunkter i varje län och att sådana finns också i Kalmar. Det gör det måhända, fast det är långt mellan dem, måste jag tillstå. De ljuspunkter det skulle kunna gälla är väl de fem utredningar som industriministern tar upp, om de nu kommer att resultera i någonting — det återstår ju att se. Beträffande glasbruken, om vi tar dem, säger industriministern nu som förra gången att det inte fanns några realistiska alternativ. Men det gjordes en samhällsekonomisk studie som visade att det skulle ha varit lönsamt för staten att gå in och ta hand om det här glasbruket och driva det vidare. Fortfarande går ungefär hälften av dessa glasbruksarbetare arbetslösa. Vad har Nils Åsling som industriminister gjort för att hjälpa dem? De som nu gått arbetslösa där uppe så länge har minsann inte sett några ljuspunkter. Och vad gör ni för Flygsfors glasbruk? Trots att riksdagen fattat ett beslut om att glasindustrin skall bibehållas på 1978/79 års nivå tillåts de privata styrelserna och företagen att lägga ned. Hur skall man återställa det sedan? Eller är det så att industriministern helt nonchalerar det beslut som riksdagen fattat? Sedan vet jag inte om det var jag som sade att företagen skulle skapa sysselsättning. Det är ju så i det här landet att företagen själva säger att de skall göra det, och det säger också industriministern. Men när de nu inte gör det — vad gör vi då för någonting? Vad gör industriministern om de privata företagen, som nu i Kalmar län, inte skapar de jobb som behövs? Här går 4 000 människor arbetslösa som skulle kunna ta ett jobb i dag. Och diskussionerna gäller ytterligare 1 000 människor. De privata företagen skapar alltså inte de jobb som behövs. Då måste det väl vidtas andra åtgärder? Det är klart att man kan dra i gång beredskapsarbeten och annat här, och det är väl en övergång; såtgärd som får vidtas. Men mera långsiktigt då? Skall inte regeringen försöka påverka företagen att vidareförädla och att forska kring sina produkter för att få fram bättre saker som går att sälja ute? Ett exempel är vad man tagit fram i Emsfors, som jag tycker pekar på en vidareutveckling av stor betydelse. De utredningar som nu gö är i och för sig bra — de fem utredningar som industriministern talar om. Men det är ju inte nog. Det kommer att ta lång tid innan det händer någonting på det här området. Och ute i länen har varken företagen, kommunerna eller länsorganen några möjligheter att påverka och få den utveckling som industriministern talar om och hänvisar till i svaret till mig. Nej, det är väl i stället så att industriministern och den sittande regeringen arbetar för att få fram en arbetsgivarens marknad. Det skall alltid finnas ett antal människor som är arbetslösa och som helt enkelt tvingas att gå ut på arbetsgivarens villkor. Jag kan inte fatta det hela på annat sätt, i synnerhet som vi har haft exempel på detta. Den borgerliga regeringen satsar med industriminister Åsling i spetsen 500 milj.kr. i Södra Skogsägarna, och så uraktlåter man att över huvud taget ställa några krav i det sammanhanget, att försöka påverka företaget. Man vill inte ta ansvar för de 40 26 som man har. Man ser inte till att få garantier från skogsägarna för att de skall avverka, för att det skall finnas råvara osv. Det är upprörande att det skall vara på det sättet. I Kalmar län ägs 76 20 av skogen av privata skogsägare. De avverkar i dag två femtedelar av vad som är möjligt att avverka. Men industriministern sitter bara med armarna i kors och säger att detta får företagen klara själva, det kan inte vi påverka; vi skall möjligen tillsätta en utredning som får titta på det här. Men så kan det ju inte få fortsätta. Regeringen och industriministern måste göra något på detta område för att skapa sysselsättning. Jag har här förut pekat på att vi i Kalmar län har en industriinvestering som ligger långt under genomsnittet för riket, vilket kommer att skapa problem. Eftersom det har varit så under lång tid börjar effekterna så småningom att visa sig på olika områden, och förmodligen kommer de att bli ännu mer märkbara längre fram. Därför måste regeringen ingripa.

Herr talman! Beträffande rotpostförsäljningarna säger jag bara generellt att vi måste få en annan ordning på virkesförsörjningen än den vi har i dag. Jag skiljer inte på olika skogsägarkategorier med hänsyn till om vederbörande är skogsbrukare enbart eller skogsoch jordbrukare eller löntagare som äger skog. Jag skiljer i stället på skogsägare som sköter sin skog, som avverkar i rimlig omfattning, och skogsägare som inte sköter sin skog och inte avverkar i rimlig omfattning. Utgångspunkten för mig är att vi inte kan ha en situation som innebär att ett antal skogsägare av privatekonomiska skäl avstår från att avverka och därmed får möjligheter att i ett bekymmersamt läge praktiskt taget ta struptag på svensk skogsindustri. Detta insåg tydligen LRF:s ordförande, det inser den verkställande direktören i Sveriges Skogsägareföreningars riksförbund. Min fråga är: Inser industriministern detta också? I så fall behöver vi inga långa utredningar. Vi krävde redan i fjol att vi skulle få en beredskapslagstiftning. Då sade man bara från borgerligt håll: Ja, men vi kan inte använda tvång i det här sammanhanget. Vi kräver fortfarande att det skall vara möjligt att ålägga skogsägare som inte sköter sig i dessa avseenden att se till att vi kan klara vår råvaruförsörjning. Det är orimligt att vi skall hamna i det läge som vi nu upplever. Jag vill alltså ha ett bestämt besked från industriministern. Är industriministern beredd att se till att vi så snart som möjligt får en beredskapslagstiftning som, med tanke på den situation vi ändå kommer att ha framöver när det gäller råvarutillgången, redan genom sin tillkomst kanske kan medverka till att uppmuntra skogsägare som icke sköter sig att göra det bättre än i dag? Om det skulle vara så att industriministern inte har fantasi nog för att åstadkomma en sådan lagstiftning, kan jag berätta för honom att den socialdemokratiska skogspolitiska gruppen så sent som i dag har diskuterat färdigt ett förslag till riktlinjer för hur man skall lägga upp en lagstiftning som ger dessa ålägganden. Så fort protokollet är justerat skall vi med varm hand överlämna detta förslag till industriministern. Men min fråga är: Kan vi vara överens om att det är angeläget och nödvändigt att vi inte försätter oss i ett läge som innebär att ett antal skogsägare på det här sättet av privatekonomiska skäl kan ta struptag på svensk skogsindustri?

Herr talman! Bernt Nilsson förvånar mig med att säga att han inte vet om de fem utredningar, för vilkas genomförande som regeringen anslagit medel till länsmyndigheterna i Kalmar län, ger någonting. I rimlighetens namn måste det väl ändå vara så, om staten anvisar medel till länsmyndigheterna för att de skall analysera situationen och komma med förslag till åtgärder, att de åtminstone kan prestera något förslag, som sedan kan bilda underlag för en diskussion om resurstilldelning. Men har man den defaitistiska inställningen till länens möjligheter att veta var skon klämmer som Bernt Nilsson har, hur skall man då kunna göra någonting vettigt? Jag blir allvarligt upprörd när jag lyssnar på Bernt Nilsson, som påstår att den här regeringen skulle sträva efter någon sorts arbetsgivarens marknad för att upprätthålla arbetslöshet. Det är ju skrämmande! Jag vill säga att det är närmast oförskämt, med tanke på vad som står i regeringsdeklarationen och med tanke på våra allmänna ambitioner för sysselsättningen. Både den här regeringen och den förra trepartiregeringen har i det avseendet haft minst samma ambitioner som den tidigare socialdemokratiska regeringen. Jag ber därför Bernt Nilsson att ta tillbaka det yttrandet. Det var inte särskilt välfunnet. Får jag sedan säga till Svante Lundkvist att det är intressant att han inte vill ta upp frågan om fördelningen mellan leveransvirke och rotposter. I varje fall de som arbetar i branschen vet att rotpostförsäljningarna är avgörande för prisnivån till industrin, därför att rotpostförsäljningarna trissar upp priserna till orimliga höjder. De vet också att rotposterna är grundskottet mot en organiserad kontinuerlig virkesförsörjning. Ta nu från socialdemokratiskt håll för en gångs skull ställning också till den här centrala frågan, så skall jag på min sida vitsorda att jag delar Svante Lundkvists uppfattning. Om det sedan ocks är så, att flera personer i branschen har samma uppfattning, förändrar ju inte det saken — att det är angeläget att åtgärder vidtas för att trygga sko; Men vi skall ha klart för oss att den beredskapslagstiftning som har diskuterats i realiteten redan finns i vår skogsvårdslag. Jag förutsätter att skogsvårdsstyrelserna ser till att skogsvårdslagen efterlevs. Den föreskriver faktiskt en kontinuerlig virkesproduktion och att skogen skall skötas så att dess tillväxt främjas. Svante Lundkvist vill inte skilja mellan skogsägare av olika kategorier. Det är bra. Det är vi också överens om. Jag vill inte heller ha någon annan fördelning i kategorier än mellan skogsägare som sköter sin skog ansvarsfullt och skogsägare som inte gör det. Jag bara noterar att den gamla kritiken från socialdemokratin, som tidigare haft udden riktad mot visst håll, nu inte längre har något underlag. Det är bra om vi har kommit dithän att det i hög grad är fråga om ett aktivt ägande, gärna förenat med boende på fastigheten, vilket ju är den bästa garantin för aktivt ägande. Låt oss komma ihåg det även när vi diskuterar markpolitiken i framtiden!

Herr talman! Det är riktigt som industriministern sade, att jag inte trodde att de här fem utredningarna skulle ge något resultat. Vad är det här för någonting egentligen? Det är i stort sett ingenting annat än vad vi hållit på med i länsplaneringen. Vi har kanske inte gått så djupt in på de olika branscherna som det nu blir fråga om. Men i länsplaneringen har vi tagit upp problemen med glasbruken, och vi har föreslagit åtgärder. På område efter område har vi i länsplaneringen talat om hur det ligger till. Vi har framhållit att industriinvesteringarna är katastrofalt låga i Kalmar län, att situationen på olika områden är dålig, osv. Men regeringen har ju inte vidtagit några av de åtgärder vi föreslagit, utan man har bara noterat att det är på det här sättet. Den i stort sett enda åtgärden man vidtagit är att man justerat befolkningstalet nedåt med 10 000 människor. Skall man driva länsplanering och planering över huvud taget på det sättet. då kan man lika gärna ha en datamaskin som sköter det hela. När man ser hur utvecklingen har varit, börjar man fundera på om det är så att den sittande regeringen vill ha den arbetsgivarnas marknad som jag talade om. Man får ju den uppfattningen när man ser att det inte vidtas några åtgärder. När jag begär att regeringen skall ge exempel på åtgärder för att klara dessa problem, hänvisar industriministern till att det är företagen i länet som skall klara problemen — företagen som står och faller som käglor, som jag sagt i min interpellation. Vidare är det enligt industriministern kommunerna och länsorganen som skall klara problemen. Kommunerna har inte pengar för detta ändamål, och det har i dag inte heller länsorganen. Det är endast industriministern och regeringen som kan klara problemen. Jag står för vad jag har sagt till dess att industriministern kan påvisa någonting annat. Titta på de insatser som gjorts för exempelvis Björkshult och Flygsfors! Här fattade riksdagen ett beslut om att man skulle bibehålla glastillverkningen på oförändrad nivå, men likväl tillåter industriministern och regeringen att Flygsfors läggs ned. Nu kommer man efteråt och skall göra en utredning, vars resultat skall visa hur det hela skall gå till. Man måste få den uppfattningen att ni vill ha det som arbetsgivarna tycker det skall vara. Man ser också hur fort det svänger. Som Rune Gustavsson sade gick ni från centern ut och kritiserade flyttlasspolitiken — någon sådan skulle vi inte ha. Men vad är det för besked industriministern har gett till mig i dag? Jo, att det skall vara en yrkesmä ig rörlighet, dvs. att flyttlassen skall rulla. Det är en centerpartistisk industriminister som ger det beskedet. Dessutom har industriministern sagt att det hela sker under acceptabla former. Är det verkligen acceptabelt att skogsägarna, som tillgodogjort sig 500 milj.kr. och förut kunnat ta ut höga virkespriser, struntar i att avverka eller bara avverkar två femtedelar av vad man skulle kunna ta ut, medan samtidigt de anställda inom skogsindustrin i Emsfors, i Västervik och över huvud taget i hela Kronobergs län, som här har sina fastigheter, kommer i kläm på grund av utvecklingen? Är detta socialt acceptabelt enligt industriministerns uppfattning?

Herr talman! Vi har sedan länge krävt ett handlingsprogram för skogsnäringen. Inom ramen för det handlingsprogram som vi redovisat har vi krävt långsiktiga virkesavtal, som leder fram till en balanserad virkesmarknad. Med sådana avtal kan vi komma till rätta med rotposterna. Det är den väg som vi föreslagit att man skall gå. Jag tror alltså inte att det finns några motsättningar när det gäller att komma fram till en sådan ordning. Men det gäller att vi någon gång får detta program knäsatt och får dessa långsiktiga virkesavtal. Den kritik vi har framfört har aldrig riktats mot skogsägarna som kollektiv. Den har riktat sig mot de skogsägare som icke skött sin skog och som icke har avverkat i rimlig omfattning. Därför förmodar jag att vi kan vara överens om kritiken. Det går inte, herr industriminister, att klara de här problemen genom att hänvisa till vanhävdslagen. Så långt skall det inte behöva gå inom svenskt skogsbruk att vi, för att få fram den virkesråvara vi behöver, måste börja tillämpa vanhävdslagen. Vad vi behöver i denna situation, med de utsikter vi har framför oss, där vi kommer att vara korta på virkesråvara, är en beredskapslagstiftning som gör det möjligt för samhället att ingripa, när en situation liknande den nuvarande uppstår. Vi krävde att en beredskapslagstiftning skulle sättas i kraft redan i fjol. Vi begärde en sådan här lagstiftning då — vi fick ingen. Vi började med stimulansåtgärder, men dessa fördröjde den tidigare folkpartiregeringen, så att de blev i stort sett verkningslösa. Ovanpå detta sade vi: Nu är det nödvändigt att vi får en beredskapslagstiftning. Man har hitintills sagt nej. Nu vill jag ha ett bestämt besked av industriministern: Är industriministern — mot bakgrund av vad han förklarade att vi borde vara ense om, nämligen att skogsägare icke får missköta sin skog så att de tar ett struptag på svensk skogsindustri — beredd att se till att vi får en beredskapslagstiftning som gör det möjligt för samhället att agera? Det är på den punkten jag vill ha ett svar nu.
Herr talman! Bernt Nilsson tolkar mina uttalanden litet efter behag. Jag har sagt att den yrkesmässiga rörligheten får man vara beredd att främja. Men i begreppet yrkesmässig rörlighet ligger inte geografisk rörlighet. Yrkesmässig rörlighet förutsätter att man på bostadsorten kan hitta alternativ sysselsättning — det må vara i ett annat yrke, det får man acceptera i en strukturomvandling. Vidare hävdar Bernt Nilsson att jag har sagt att de strukturförändringar som nu är aktuella inom Södra Skogsägarna sker i socialt acceptabla former. Det är fel. Jag har över huvud taget — och jag har betonat detta upprepade gånger — inte velat gå in i en värdering av den strukturplanen, som är föremål för MBL-förhandlingar. Den respekten har jag för MBL och för fackets rätt att förhandla med företaget om genomgripande strukturförändringar. Det skall kunna ske utan omdömen från statsråd och riksdagsmän. Bernt Nilsson säger, och det är en intressant information, att de fem utredningar som nu sker, med 750 000 kr. i speciella länsplaneringsmedel, är ingenting annat än länsplanering — en länsplanering som man nyss sade att man både kunde ha och mista eller egentligen inte ville ha. Ja, tack för det. Det innebär väl också att Bernt Nilsson på länsstyrelsens i Kalmar län vägnar avböjer att vara med om nästa fördelning av länsplaneringsmedel. Eftersom medlen kommer till så liten nytta i Kalmar län finns det väl ingen anledning att ta med länet i den fördelningen. Andra län har ju behov av resurser för dessa ändamål. Till Svante Lundkvist vill jag säga att vi är allts överens om att skogsägare skall sköta skogen. Man har ett ansvar som skogsägare som innebär att man skall kontinuerligt se till att produktionen har sin gång. Den kritiken mot försumliga skogsägare är vi överens om. I vanhävdslagen, i skogsvårdslagen, har samhället preciserat sina anspråk i detta avseende, och det finns ingenting som säger att inte den lagstiftningen i dag i och för sig är tillfredsställande. Om man skulle behöva tillgripa en beredskapslagstiftning är det en åtgärd som bör vidtagas efter det att utredningen har sagt sitt. Man tillsätter inte en utredning för att sedan föregripa den genom sådana här åtgärder. Det måste ändå vara utredningens uppgift att, utifrån den erfarenhet man nu har, föreslå de åtgärder som anses erforderliga.

Herr talman! Det var ju intressant att höra att industriministern nu förnekar att han skulle ha uppgivit att de förändringar som är på gång sker under socialt acceptabla former. Skall jag tolka detta besked så att industriministern anser att förändringarna inte sker under socialt acceptabla former, eller skall jag tolka det så att industriministern över huvud taget inte tar ställning i denna fråga utan överlåter åt arbetsgivarna att bestämma? Ni medverkar ju uppenbarligen medvetet till att det skall bli en sysselsättning på arbetsgivarnas villkor, där arbetarna tvingas att ta de jobb som arbetsgivarna erbjuder. Så länge inte regeringen gör någonting för att få fram råvara, när det finns råvara att vidareutveckla, menar jag att ni arbetar på det viset. Jag har påpekat tidigare att investeringarna varit låga i Kalmar län. Vilket råd vill industriministern ge mig om hur vi skall få ökade industriinvesteringar i länet? Det har inte hjälpt att vi påtalat dessa förhållanden gång på gång. Det händer ingenting. Industriministern sitter kanske inne med lösningen. Vad sedan gäller länsplaneringen är det klart att den har vissa fördelar, men om den skall tillämpas på det sätt som regeringen tillämpar den, dvs. att man bara skriver ned befolkningstalet, blir den helt meningslös. Då kan man lika gärna ha en datamaskin att klara av de uppgifterna. Om regeringen däremot noterar de brister som finns, försöker vidta åtgärder och ser till att klara av problemen, har naturligtvis länsplaneringen en mycket stor uppgift att fylla. Men det fordras att regeringen vidtar åtgärder eller talar om hur vi ute i länet skall agera för att få till stånd investeringar och den utveckling som vi vill ha. När inte företagen vill vidta åtgärder, när inte kommunerna rår med att göra det och när inte länsorganen har möjligheter och resurser till det — hur skall vi då bära oss åt? Den frågan vill jag ha ett svar på av industriministern. F. ö. är det självklart att det måste vara genom vidareförädling o. d. som vi skall kunna komma vidare med vår industriproduktion. Och där måste också industriministern medverka. Jag beklagar att jag inte har fått svar på många av de frågor som ställts i debatten. Det är synd, för det hade varit önskvärt att få svar,
Herr talman! Jag skulle vilja säga till industriministern: Tala med folk på skogsvårdsstyrelserna, så får industriministern besked om att vanhävdslagen inte räcker för dessa syften! Jag tycker att erfarenheterna under det gångna året sedan i fjol höst ger oss tillräcklig anledning att redan nu säga att vi behöver en beredskapslagstiftning. Får jag fatta industriministern så, att industriministern inte avvisar en beredskapslagstiftning när det gäller att skydda vitala sysselsättningsoch regionalpolitiska intressen?

Herr talman! För att det inte skall råda någon missuppfattning måste jag deklarera att jag inte i särskilt många avseenden kan dela Bernt Nilssons uppfattning eller instämma i de synpunkter som han fört fram när det gäller Kalmar län. Självfallet anser jag att utvecklingen har varit negativ för vårt läns vidkommande. Vi har samma befolkningstal nu som för 100 år sedan. Någon ljusning kan inte skönjas inom rimlig tid. Problem finns alltså. Våra uppfattningar om vad man skall göra åt detta skiljer sig nog ganska radikalt. Jag vill direkt säga att de pengar som anvisats till den särskilda länsplaneringen, 750 000 kr. anser jag vara mycket värdefulla. För att hitta lösningar är det självfallet angeläget att inventera hela fältet av problem. För min del vill jag understryka att det är angeläget att de här medlen står till Kalmar läns förfogande. Jag tycker att Bernt Nilssons attityd och inlägg här präglats av kverulans. Han kräver att staten skall vidta åtgärder, men de förslag man förväntar sig att Bernt Nilsson skall presentera har uteblivit. Det hade varit berikande för debatten om Bernt Nilsson hade presenterat ett antal åtgärdsförslag. När det gäller en liten detalj kan jag inte undgå att göra en kommentar. Det gäller de höga virkespriserna. Jag tror inte att det ens för Bernt Nilsson är obekant att det är svårt att få ekonomi i massavedsavverkningen. Av den anledningen har ett särskilt stöd utgått. Även om priset är högt, så är kostnaderna också utomordentligt höga. När det gäller regionalpolitik kan man självfallet ha skilda målsättningar. dvs. olika uppfattningar om hur man skall satsa och vilka linjer man skall följa. Jag har satt tre punkter som kan vara vägledande för regionalpolitiken. För det första är det den allmänna politik som förs i riket som skall ligga i botten och utgöra grunden för utvecklingen i varje region och i varje län. Detta gäller skattepolitiken och över huvud taget näringspolitiken. Det är det grundläggande och tyngst vägande. För det andra skall och bör statsmakterna skapa förutsättningar för regionernas utveckling. I det här sammanhanget väger åtgärder på kommunikationsområdet mycket tungt. Kommunikationerna är t.ex. inte alltid regionalpolitiskt knutna, men de kan ändå utgöra en god grund för en utveckling i ett län. För det tredje kan man i särskilda fall behöva satsa mycket på speciella objekt för att kunna rädda sysselsättningen på någon bruksort. Men detta skall endast tillämpas när man på de andra punkterna inte kan uppfylla de krav som ställs. Herr talman! Kalmar län behöver positiva insatser. Det hjälper inte att man klagar över att det är dåligt. Man måste själv föreslå sådant som kan leda till en positiv utveckling. Det har från olika håll förts fram förslag om att förbättra kommunikationerna: järnvägen skulle kunna byggas ut, flygförbindelserna förbättras och vägnätet få en högre standard. Jag tror att detta kan vara inledningen till en positiv utveckling, som i sin tur skulle kunna innebära att investeringarna kommer av sig själva. Herr talman! Med detta har jag velat redovisa en annan syn på Kalmar läns utveckling än den som hittills har framförts.

Herr talman! Bertil Danielsson redovisade att vi hade skilda uppfattningar — det visste jag förut. Jag uppfattar det som välgörande att det är på det sättet. Det är självfallet så att de fem utredningar som nämnts är värdefulla, om regeringen noterar vad som behöver göras. Men vi har ju i länsplaneringen gång på gång, såsom jag påpekade inledningsvis — jag vet inte om Bertil Danielsson var inne då — lagt fram förslag om hur det hela skall lösas. Det är inte kverulans från min sida, utan jag bara hänvisar till vad vi har tagit fram i länsplaneringarna. Men detta arbete har icke resulterat i någonting. Bertil Danielsson tycker att virkespriserna är höga och att kostnaderna därmed blir höga. Ja, det är klart. Virkespriserna här ligger ju dubbelt så högt som i USA och Canada. Vad innebär då detta på lång sikt? Jo, att det naturligtvis kommer att bli svårt för svensk skogsnäring att klara sig i konkurrensen. Jag vill säga att det är vad som nu håller på att ske, om Bertil Danielsson inte har begripit det. Mönsterås bruk, Emsfors bruk, Westerviks Pappersbruk osv. har alla svårigheter på grund av de höga råvarupriserna. Men Bertil Danielsson tycker ändå att det är helt i sin ordning. Han är kanske själv skogsägare. Om denna utveckling får fortsätta och om vi dessutom struntar i att avverka vår skog kommer de människor som är sysselsatta inom skogsnäringen i kläm, som redan redovisats här. Jag menar alltså att utvecklingen här inte sker i socialt acceptabla former.
Herr talman! Jag har inte sagt att prisutvecklingen på skogssidan på något sätt kan anses vara riktig. Tvärtom utgör den självfallet ett stort problem. Men vi kan väl inte undgå att notera, att om vi inte hade fått en borgerlig regering 1976 hade kostnadsläget för den svenska exportindustrin legat 20-25 96 högre än vad fallet är just nu. Då hade problemen också varit ännu större när det gäller våra möjligheter att hävda oss på den internationella marknaden. Just i det avseendet är det så viktigt att koppla samman olika åtgärder — det gäller näringspolitiska åtgärder, skattepolitiska åtgärder, åtgärder som syftar till att påverka kostnadsläget och åtgärder över huvud taget som syftar till att främja den industri som vi alla är betjänta av och som skall göra det möjligt att driva vårt land på det sätt som vi alla är överens om.

Herr talman! Sven Lindberg har frågat mig dels om regeringen är beredd att ta sådana initiativ att frågan om skoglig basindustri till Hissmofors kan utredas i statlig regi, dels om regeringen är beredd att ta initiativ till en ramplanering för den framtida strukturomvandlingen inom skogsindustrin där statens och de enskilda skogsägarnas intressen, som gemensamma företagsägare, tas till vara. Vad gäller Hissmofors vill jag framhålla att regeringen på flera sätt har sökt medverka till att skapa ersättningssysselsättning för att kompensera det bortfall i sysselsättningen som skett genom nedläggning av sulfitfabriken. Hösten 1978 tilldelades länsstyrelsen i Jämtlands län 800 000 kr. för att bl.a. bekosta utredningar om förutsättningarna för ersättningsindustri. Vidare har regeringen den 1 juli 1979 ställt 2 milj.kr. till länsstyrelsens förfogande för åtgärder i anslutning till länsplaneringen. Av dessa medel har länsstyrelsen beslutat anslå 700 000 kr. för fortsatta utredningar om förutsättningarna för produktion av termomekanisk massa i Hissmofors. Omfattande utredningar har sålunda initierats rörande råvarubaserad verksamhet, och regeringen har i hög grad medverkat vid finansieringen av dessa. Det finns enligt min mening inte anledning för regeringen att ta över ansvaret för den utredningsverksamhet som pågår på regional nivå. I den mån olika uppslag kan leda fram till konkreta och ekonomiskt realistiska projekt är regeringen beredd att med de regionalpolitiska instrument som står till förfogande underlätta genomförandet. Från regionalt håll har föreslagits en pilotanläggning för vidareförädling av sågade trävaror samt även aktualiserats en stubbflisanläggning. Vidare pågår f. n. diskussioner mellan Norrlands Skogsägares Cellulosa AB och industridepartementet om statligt stöd till en investering i företagets sågverk i Hissmofors. Vad gäller frågan om en ramplanering för den framtida strukturomvandlingen inom skogsindustrin vill jag framhålla följande. Den svenska skogsindustrin måste även fortsättningsvis genomgå en successiv omstrukturering. En sådan process innebär ofrånkomligt tillväxt inom vissa delar av branschen och för vissa företag och tillbakagång för andra. Detta är helt nödvändigt för att skogsindustrin skall kunna upprätthålla och stärka den internationella konkurrenskraft som är avgörande för branschens långsiktiga överlevnad. Vidare måste skogsindustrins fortsatta utveckling inriktas på ökad vidareförädling medan de direkt råvarukrävande delarna av branschen inte kan tillåtas expandera totalt sett. Vad gäller de nedläggningar inom skogsindustrin som under senare tid har aktualiserats är det min principiella uppfattning att produktionsenheter som inte kan bedömas som långsiktigt livskraftiga måste tas ur drift. Företagens resurser måste i stället inriktas på enheter som är lönsamma och utvecklingsbara. Ett sådant synsätt måste vara vägledande även för framtiden. Vad gäller NCB och Södra Skogsägarna, där staten och skogsägarna är gemensamma ägare, måste självfallet samma principiella synsätt gälla. Dessa två företag har genom riksdagens beslut 1979 anvisats ekonomiska ramar för de strukturåtgärder som skall leda till en godtagbar lönsamhet. Vad gäller den expansiva delen i strukturomvandlingen, dvs. utbyggnader, har regeringen redan nu möjlighet att dels med regionalpolitiska medel, dels inom ramen för 136 a § byggnadslagen påverka skogsindustrins utbyggnad. Som jag har framhållit i andra sammanhang kan det emellertid finnas skäl att närmare överväga de framtida formerna för statsmakternas medverkan i denna utvecklingsprocess. Detta gäller inte minst de större utbyggnader som kommer under 1980-talet. F.n. arbetar vi med dessa frågor inom industridepartementet. I detta arbete ingår som en naturlig del överläggningar med företrädare för såväl branschen som de fackliga organisationerna.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriminister Åsling för svaret på min interpellation. Jag ställde i interpellationen två konkreta frågor. Svaret är en uppräkning av vad regeringen har gjort och gör — det sistnämnda svårtydbart — men dess värre är svaret på min första fråga konkret negativt och svaret på min andra fråga mycket svävande. Jag skall återkomma till svaren, men jag kanske först skulle travestera Nils Åslings partivän Rune Gustavsson från eftermiddagens debatt, när han om sitt interpellationssvar sade att det inte sprider något ljus i vintermörkret — så inte heller detta. Nedläggningen av NCB:s massafabrik i Hissmofors innebar ett svårt avbräck för skogsindustrin i Jämtlands län. Ca 200 människor ställdes utan arbete. Av dem är ca 50 fortfarande utan arbete, och lika många har endast tillfälliga arbeten, i huvudsak beredskapsarbeten. Debatten om svikna löften från både NCB och regeringen har varit såväl långvarig som intensiv, varför jag inte skall spilla ytterligare tid på den utan endast konstatera att den kvarstår och fortfarande är lika berättigad. Vi litade först på att NCB:s löften om ersättningsindustri skulle uppfyllas, men sedan, när företaget inte tog sitt ansvar litade vi på att regeringen skulle rycka in och skaffa jobb. Men det skulle vi inte ha gjort, för regeringen bara sköt över ansvaret på länsmyndigheterna, och där står vi nu. Det bekymmersamma sysselsättningsläget i länet är tidigare redovisat här i riksdagen, varför jag avstår från att upprepa det i siffror. Dessutom kan det inte vara obekant för Nils Åsling, som är jämtlänning. Men om jag för de oinitierade inte bara nämner att vi behöver ca 7 000 nya jobb i länet för att nå den genomsnittliga sysselsättningsgraden för hela riket, utan dessutom tillägger att endast ca 15 20 av den skogsråvara som avverkas där förädlas inom länet, då förstår var och en att det är naturligt att vi kräver en ny basindustri i stället för den som nu lagts ner. Därför gjordes också en förstudie om förutsättningarna för en ny Nr 55 | basindustri. Denna studie visar att det utifrån ekonomiska perspektiv skulle Måndagen den kunna vara realistiskt att lägga en ny massaindustri med ansluten pappers 17 december 1979 | tillverkning till Hissmofors. Men problemet är mycket vidare än så. Även om en nyligen gjord Om en skoglig virkesutredning visar att det genom årliga avverkningar i privatskogsbruket — basindustri i Hissinom landskapet Jämtland skulle vara möjligt att förse en ny skogsindustri i rationell storlek med råvara, så vet vi att den råvaran redan till största delen är intecknad för den kustlokaliserade industrin. Dessutom vet vi att NCB I ekonomiskt i nuläget inte klarar av så omfattande investeringar som det här är fråga om. | Om vi därtill lägger att en nyligen gjord virkesbalansutredning för norra Sverige visar på en överetablering inom skogsindustrin, så är problembe Trots detta har länsstyrelsen beslutat att satsa på en kompletterande utredning för en ny basindustri i Hissmofors, till en kostnad på mellan 500 000 och 700 000 kr. Länsstyrelsen har i uppvaktning och framställning till regeringen begärt att denna skall ta över ansvaret och kostnaden för utredningen. Svaret från regeringen har tidigare varit nej. Nils Åslings svar på samma fråga i min interpellation är också nej med hänvisning till att man utreder den på länsnivå. Begriper då inte Nils Åsling att det är rena I desperationen som fått oss på länsnivå att utreda frågan? Låt mig citera centerpartiorganet Östersunds-Posten, som på ledarplats I ”Länsstyrelsens beslut får ses som ett direkt svar på att regeringen ännu inte vågat ge ett enda litet lillfinger till projekt termomekanisk pappersoch massatillverkning i länet. Nu tar man saken i egna händer och hoppas på extra pengar från regeringen sedan. Beslutet i länsstyrelsen måste naturligtvis också ses som en klar markering i från länets politiker.

Det säger förre industriministern Nils G. Åsling i en kommentar till länsstyrelsens beslut att i måndags bevilja pengar till en utredning om termomekanisk massa. Jag är rädd att industriminister Åsling har rätt i sitt uttalande. Anledningen har framgått av vad jag tidigare har anfört. Men låt mig ytterligare förtydliga. Råvarusituationen är sådan att vi har en överetablering inom skogsindustrin. Om de önskemål och planer som finns om nyinvesteringar i befintlig skogsindustri skulle tillåtas, skulle en planlös utslagning av redan befintlig industri ske. Att bygga en ny industri i Hissmofors utan att inplanera den i den totala virkesbalansen vore helt enkelt ansvarslöst. Dessutom måste det finnas ett företag som är villigt att satsa på 179 Jag delar helt industriministerns uppfattning, som han framför i svaret, att en successiv omstrukturering måste ske i skogsindustrin, att man måste satsa hårdare på vidareförädling och att de råvarukrävande delarna av branschen inte kan tillåtas öka. Det är också krav som vi från det socialdemokratiska partiets sida vid flera tillfällen framfört i denna kammare. Det är därtill synpunkter som delas av skogsindustrin. Det är en smärtsam och svår process som vi har framför oss. Det är, som vi anfört i det socialdemokratiska partiets skogspolitiska program, mycket stora investeringar som kommer att krävas från skogsindustrins sida, investeringar som det är mycket troligt att inte skogsindustrin själv kommer att klara av. Vidare kommer det att vara nödvändigt med ett samarbete mellan olika företag. Om vi omsätter Nils Åslings svar i klartext, när han talar om tillväxt inom vissa delar av branschen och för vissa företag och tillbakagång för andra, så betyder det att företag kommer att tvingas lägga ner. Vi kan inte blunda för att man tyvärr måste genomgå denna smärtsamma process. Vi har krävt att denna process skall ske i planerade former och inte enbart på företagens egna villkor. Denna strukturomvandling måste planeras så, att man så långt möjligt kan lindra de negativa sociala effekterna och ta till vara de regionalpolitiska intressena. Det betyder att den utredning som länsstyrelsen i Jämtland har beslutat om hamnar utanför en nödvändig ramplanering. Skall utredningen leda till resultat, måste man kunna styra råvaran till länet, förhandla fram ett företag som kan stå för investeringarna, föra förhandlingar mellan olika företag om var investeringarna för framtiden skall ske. Dessa resurser finns inte på regional nivå. Därför delar jag industriministerns åsikt att det är att kasta pengarna i sjön att fortsätta utredningen i nuvarande former. Det ä mycket märkligare när industriministern svarar mig, att det inte finns någon anledning för regeringen att ta över ansvaret för den utredning som nu pågår på regional nivå. Får jag påminna industriminister Åsling om att han på en direkt fråga på ett möte i Hissmofors den 4 mars i år svarade, att han skulle ställa upp och kämpa för en totalförädling av råvara i Hissmofors. Vart har kämpatakterna tagit vägen, herr Åsling? Det bör sägas att förutsättningarna för en ny basindustri, baserad på massa och papper i Hissmofors, inte är särskilt stora på grund av knapphet på råvara. Om en sådan industri skall kunna komma till stånd, måste den inplaneras i den pågående strukturomvandlingen. Det kan inte länsstyrelsens utredare ensamma utföra. Vidare måste utbyggnadsplaner inom andra företag inom virkesområde 1 omprövas och samarbete mellan olika företag komma till stånd. Det är regeringen som måste ta initiativet till en sådan planering och förhandlingar. Men det är helt tydligt att den borgerliga regeringen som vanligt skjuter ansvaret ifrån sig genom att skjuta över det på regional nivå. Det är möjligt att industriministern inte anser att det över huvud taget är realistiskt med en industri av skisserat slag i Hissmofors och därav hans inställning. Tala i så fall om det för oss! Främst därför, att skall en sådan Nr 55 industri kunna komma till stånd, kan det endast ske genom regeringens Måndagen den benägna bistånd. Om regeringen inte är beredd att bistå länet i denna fråga, 17 december 1979 är det oc helt meningslöst att for sätta utredandet. Länet kan använda 700 000 kr. på bättre sätt än att lägga ned dem i utredningar som aldrig Om en skoglig kommer att leda till förverkligande. Dessutom skapar man förväntningar = basindustri i Hissbåde hos de anställda och hos ortsborna, förväntningar som är helt onödiga. mofors, m.m. Jag ber därför att få komplettera min fråga till industriministern. Anser industriministern det meningsfullt att fortsätta utredningen om att en ny massaoch pappersfabrik lokaliseras till Hissmofors? Om så ä är fallet, är regeringen beredd att ta ansvaret för det fortsatta arbete som är nödvändigt för att förverkliga ett sådant projekt? Det är intressant att industriministern i uppräkningen över föreslagna åtgärder för att ersätta den förlorade sysselsättningen i Hissmofors och Krokom nämner den från regionalt håll aktualiserade stubbflisanläggningen. Det är intressant av två skäl. När idén togs upp, möttes den närmast med ett hån från herr Åsling. Han betecknade förslaget som orealistiskt och föga fantasifullt. Därför är det förvånande att industriministern över huvud taget nämner förslaget i sitt svar. Får jag fråga: Har möjligen herr Åsling bytt åsikt i denna fråga? Om inte, förstår jag inte varför förslaget omnämns i svaret. En stubbflisanläggning skulle verksamt bidra till att öka råvarubalansen i området och därigenom öka förutsättningarna för en ny basindustri. Men även en sådan anläggning kan knappast komma till stånd med mindre än att regeringen tar initiativ till och medverkar till att en sådan anläggning kommer till stånd. Därför blir min fråga om regeringen är beredd att verksamt bidra till att pröva förutsättningarna för en stubbflisanläggning. Vidare nämns i svaret förslaget om en pilotanläggning för vidareförädling av sågade trävaror. Det ligger väl i linje med industriministerns stora slagnummer i samband med nedläggningen av fabriken, nämligen att lokalisera ett trämekaniskt centrum till Hissmofors. Tanken är intressant. Än så länge har det dock i stort sett stannat vid en tanke. Men även uppförandet av ett trämekaniskt centrum kräver stora utredningsresurser, goda kunskaper om trävarubranschens förutsättningar och förhandlingsoch samarbetsmöjligheter med andra företag. Dessutom har det karaktären av innovationsoch försöksverksamhet och kräver extra resurser. Dessa resurser finns inte i länet, utan det fordrar en medverkan från regering och centrala myndigheter. Därför blir min fråga: Är industriministern beredd att ta sådana initiativ att frågan om ett trämekaniskt centrum närmare utreds? En vidareförädling av sågade trävaror förutsätter helt naturligt ett sågverk. Därför är det i högsta grad förvånande att frågan om nyinvesteringar i sågverket i Hissmofors ännu inte fått sin lösning. De anställda vid företaget, facket och vi betraktare som står något vid sidan om är ytterligt förvånade över dröjsmålet och den tystnad som råder kring förhandlingarna mellan regeringen och NCB om ett nytt sågverk. Jag 181 förstår att industriministern i denna debatt inte är villig att gå närmare in på orsakerna till att NCB och regeringen ännu inte kunnat komma fram till en lösning i dessa förhandlingar. Men så långt kan vi väl vara ärliga mot varandra att vi kan konstatera att NCB:s tvekan i denna fråga i hög grad beror på valet mellan att göra investeringarna i Hissmofors eller vid sina kustlokaliserade sågverk. Detta är nu en regionalpolitisk fråga av stor dignitet, dels med hänsyn till sysselsättningen i Hissmofors, dels för att skogsbruket i Jämtland skulle lida allvarliga men av att tappa ytterligare av den lilla andel av förädlingsindustri som finns kvar, dels för att uteblivna investeringar helt skulle rycka undan förutsättningarna för vidare diskussioner om ett trämekaniskt centrum. Staten äger ju ca två tredjedelar av NCB, varför detta inte enbart är en fråga som rör bolagsledningen utan även i högsta grad angår staten som ägare. Därför finns det stora möjligheter för regeringen att påverka i denna fråga. Jag kan föreställa mig att NCB:s ekonomiska situation försvårar denna investering. Det kan därför finnas anledning, om NCB inte klarar av nämnda investering, att pröva frågan om staten skall gå in med ytterligare kapital i företaget, men kanske i första hand pröva frågan om samarbete med andra företag. Jag avser då i första hand AB Såginvest, som är ett statligt företag. Ett samarbete mellan Såginvest och NCB borde vara ett möjligt alternativ. Ett annat alternativ är att Såginvest går in och övertar ansvaret för investeringarna i sågverket. Är regeringen beredd att initiera att en sådan lösning prövas, om NCB beslutar sig för att inte investera i sågverket? På min andra fråga i interpellationen lämnar industriminister Åsling ett svävande svar, som inte ger någon klarhet. Frågan handlade om regeringen är beredd att initiera en ramplanering för den framtida strukturomvandlingen i skogsindustrin, där statens och de enskilda skogsägarnas intressen, som gemensamma ägare, tas till vara. Industriminister Åsling hänvisar till den smärtsamma strukturomvandling som måste ske, där icke lönsamma enheter slås ut, och till att visst arbete pågår inom industridepartementet. Få grupper har drabbats så hårt och obevekligt av det som kallas strukturförändringar som skogsindustrins arbetare. I dag saknas en skogsindustripolitik. Samtidigt står skogsindustrin inför en svår och genomgripande omställningsprocess. Inga verktyg är skapade att möta den. Frågan är: Planeras några sådana av den nygamla regeringen i kanslihuset? Industriministern säger i svaret att olönsamma enheter måste slås ut. Det gäller även för NCB och Södra Skogsägarna. Nu måste jag tyvärr gå litet bakåt i tiden: Skogsindustrins ledande personer visste redan på slutet av 1950-talet och i början på 1960-talet att vi, med de investeringsplaner som fanns då, skulle kunna komma fram till den situation som föreligger i dag med en överetablering av skogsindustrin i förhållande till våra skogstillgångar. Tyvärr insåg inte vi politiker att detta skulle medföra att en huggsexa bland företagen uppstod genom att de via investeringar i industrier försökte lägga under sig virkesmarknaden. Detta måste också ha varit Södra Skogsägarnas och NCB:s motiv, när de köpte gamla och nergångna anläggningar — jag vägrar nämligen tro att de var Nr 55 ekonomiska analfabeter. Avsikten var att inteckna virkesmarknaden, och Måndagen den ambitionen var att så långt som möjligt själva förädla det virke som avverkas 17 december 1979 inom privatskogsbruket för att därigenom bättre kunna tillvarata medlem marnas intressen. Motivet var gott, även om vi nu när vi har facit i hand kan Om en skoglig konstatera att metoden var fel. Utan kooperativa insatser i skogsindustrierna — basindustri i Hissskulle privatskogsbruket ha varit helt i händerna på de stora skogsbolagen och skogsindustriföretagen. När vi nu ser vad som sker och är på väg att ske, nämligen en lång rad utslagningar av företagsenheter inom Södra Skogsägarna och NCB, inställer sig genast frågorna: Vad kommer att ske med de två företagskoncernerna? Är det i stort sett deras fabriksenheter som skall läggas ner? Skall nyinvesteringarna ske inom de stora skogsbolagen? Skall virkesmarknaden bli deras? Är vi på väg tillbaka till att privatskogsbruket skall komma helt i händerna på de stora bolagen, eller kommer regeringen att ha ambitionen att verka för att nyinvesteringar skall ske även inom de företag där staten nu är delägare? Med anledning av att industriministern i eftermiddagens debatt svarade Margot Håkansson att regeringen och industriministern inte har någon formell möjlighet att ingripa måste jag säga att jag fick intrycket att industriministern gjorde allt för att missförstå Margot Håkansson. Efter att ha lyssnat till industriministern under den här långa debatten får man lätt uppfattningen att Södra Skogsägarnas företagsenheter är brickor i ett spel som offras i det stora kriget om råvaran. Jag vill understryka att Margot Håkansson har rätt: Staten måste ta sitt ägaransvar och slåss för Södra Skogsägarna och NCB. Även om det låter en smula patetiskt, måste man säga att det nu gäller för dessa två företagskoncerner att investera eller dö. : När riksdagen gick in och räddade Södra Skogsägarnas och NCB:s företag, var syftet inte att rädda bankernas pengar. Skälen var bl.a. att slå vakt om den kooperativa rörelsen som en motvikt mot de stora bolagens makt, att . förhindra en planlös utslagning av fabriksenheter med arbetslöshet och sociala problem som följd, att skapa tidsutrymme för att kunna planera strukturomvandlingen och därigenom kunna tillvarata de regionalpolitiska intressena och så långt möjligt lindra de negativa verkningarna. I varje fall var det socialdemokratins motiv för insatserna från statens sida. Vi har länge från vårt parti krävt att regeringen skall ta initiativ till en ramplanering för strukturomvandlingen inom skogsindustrin. Jag har vid flera tillfällen diskuterat denna fråga i riksdagen, både med förre industriministern Huss och med industriminister Åsling. Båda har ställt sig kallt avvisande till en sådan tanke. Av Nils Åslings svar på min fråga tror jag mig kunna utläsa att det nu pågår något inom industridepartementet, som syftar till en sådan planering. Är det verkligen så att sanningens blinkfyrar börjar skönjas i det privatkapitalistiska diset för Nils Åsling? I så fall är det bara att hälsa med tillfredsställelse. När jag förut ställde frågan har svaret alltid varit att detta skall staten inte lägga 183 sig i för det här sköter de fria marknadskrafterna bäst. Det måste vara angeläget för staten som delägare att NCB och Södra Skogsägarna slår vakt om sitt ägarintresse. Samtidigt måste det vara angeläget att återställa det sviktande förtroende som många privata skogsägare nu känner för sina egna företag. Helt naturligt kan inte dessa företag undgå en nödvändig strukturomvandling, men detta får inte ske på ett sådant sätt att bit för bit av dessa företag försvinner till förmån för ett ökat utrymme för de stora bolagen. En strukturplan måste komma till så att framtida investeringar kommer att ske inom ramen för dessa två företagskoncerner eller i samarbete med andra företag. Industriministern pratar i mycket bara runt i sitt interpellationssvar när han besvarar min fråga i detta avseende. Att det pågår funderingar i dessa frågor i industridepartementet har jag tagit för givet. Illa skulle det vara eljest. Men om man tar i beaktande att det är omkring tre år sedan Nils Åsling i denna kammare sade att han minsann skulle hålla tidsplanen när det gällde att lägga fram ett skogsindustripolitiskt program, så är det helt naturligt att vi riksdagsledamöter börjar bli otåliga och frågar oss när detta program kommer och vad det kommer att innehålla.

När får de varsel om nedläggning?

Herr talman! Vi är alla medvetna om det bekymmer som nedläggningen av fabriken i Hissmofors har inneburit och innebär för enskilda människor, för kommunen och förstås också för hela Jämtlands län. Som jag ser det är det nu viktigt att alla goda krafter samverkar och att först och främst sågen kommer till. Industriministern säger i sitt svar att diskussioner pågår mellan NCB och industridepartementet om statligt stöd till en investering i företagets sågverk i Hissmofors. Jag hoppas att detta skall leda till något positivt. Jag tycker att det hedervärt och föredömligt att industrioch bostadsgruppen inom projekt Hissmofors har utarbetat en organisationsplan som man kallat ”Arbete, Bostäder, Utbildning, Utveckling, Fritid i Krokomsbygden”. Denna organisationsplan har skickats för kännedom bl.a. till oss riksdagsledamöter från Jämtlands län. I brevet till oss skriver Hissmoforsgruppen att den organisation som skisseras i planen är en organisationsform där man sökt skapa förståelse för olika nivåer i samhället och samordna alla krafter som verkar för en positiv utveckling av Hissmofors framtid.

Och än en gång stryker jag — basindustri i Hissunder hur nödvändigt och viktigt det är att man nu tar nya gemensamma tag. mofors, m.m. Det är lämpligt att sågen först och främst kommer till. Det är viktigt för de människor som berörs och för länet i dess helhet.

Herr talman! Det var ett inlägg präglat av insiktsfullhet i frågan som Sven Lindberg höll här, och jag skall med glädje kommentera en del av hans synpunkter. Först vill jag emellertid säga att han är litet vårdslös när han säger att regeringen skjutit över ansvaret i frågan till länsmyndigheterna. Det är ju så att i den ansvarsfördelning som råder mellan länsmyndigheter och centrala myndigheter för länsplaneringen och i andra angelägenheter måste man förutsätta att länsmyndigheterna svarar för utredningsmaterial och det beslutsunderlag som man vill åberopa i sina resursanspråk gentemot de centrala myndigheterna. I det sammanhanget är en utredning om en termomekanisk fabrik i Hissmofors naturligtvis av avgörande betydelse. Sven Lindberg säger att det finns råvara för en rationell enhet. Men det är en sanning med modifikation. Om man skall skapa en rationell enhet, vilket torde innebära en enhet med två pappersmaskiner — man är uppe i den storleken om det skall bli en enhet som kan överleva på sikt — då räcker inte den råvara som enskilt skogsbruk producerar i länet, utan då måste man också lita till råvarubasen inom bolagsskogsbruket. Det är detta som legat som underlag för mitt omdöme att man först måste ha en huvudman för den här anläggningen. Utan detta vore det alltså enligt min uppgift att kasta pengarna i Storsjön att satsa på denna utredning. Det är ett omdöme som jag står för alltjämt. Nu säger Sven Lindberg att han delar min uppfattning. Jag tackar för detta något senkomna omdöme och denna tillnyktring — jag tycker det är värdefullt. Sven Lindberg försvarar samtidigt utredningen — den blev ju en alldeles speciell liten utredning för socialdemokraterna i länet under valrörelsen — med att den var ett uttryck för desperation i länet. Ja, men nog kan man väl, även om man vill ha saker och ting gjorda, se till att de pengar som de centrala statsmakterna, regeringen, anslår används på ett optimalt sätt ur länets synpunkt. Här är det faktiskt inte så. När uppslaget kom upp vid en debatt i Hissmofors under valrörelsen tillät jag mig också att säga detta och att man först måste ha en huvudman, ett företag, som vill satsa på projektet innan man över huvud taget skall kunna bedöma det som realistiskt. Jag sade sedan att om man skaffar en huvudman så är jag för min del naturligtvis beredd att medverka till att stödja projektet, 185 och det gäller alltjämt. Men först skall det alltså vara någon som är beredd att ta det företagsekonomiska ansvaret för projektet. Och då räcker det inte att planera in det i något slags ramplanering för skogsindustrin. Då måste man faktiskt också vara medveten om att den här industrin förutsätter att man lägger ned ytterligare någon enhet vid kusten — eller att man i varje fall väsentligt ändrar de industriplaner som sedan länge finns vid Norrlandskusten. Detta förutsätter att bolagsskogsbruket har gett sin medverkan. Jag tycker att Sven Lindberg är värd all heder när han säger att det här projektet har skapat orealistiska förväntningar. Det är ju vad jag har varnat för. Att socialdemokratin i valrörelsen gick ut litet förhastat i detta sammanhang kan jag ha en viss fö man nu inser att detta inte är ett realistiskt projekt. Det finns alltså inte heller någon anledning att tro att staten skall kunna ta över det här projektet som ståelse för. Men det är desto bättre när huvudman. Nej, stoppa denna utredning! Det är min rekommendation. Använd pengarna för att utreda t.ex. det som behöver utredas vidare för att bygga under kravet på ett trämekaniskt centrum — eller annan alternativ industri i Hissmofors! Det finns mycket som återstår att göra där — det har Sven Lindberg rätt i — för att sä arbetet genom sulfitfabrikens nedläggning. ra sysselsättningen för dem som förlorat Sven Lindberg är förvånad över att jag har nämnt stubbflisanläggningen i mitt svar. Ja, det var faktiskt samma sak där. Att jag sade att det inte var ett särskilt fantasifullt projekt på sin tid berodde på att man också i det fallet ville starta en utredning, samtidigt som vi var medvetna om att motsvarande utredning hade gjorts på två andra håll inom norrländsk skogsindustri. De reella förutsättningarna var inte väsentligt annorlunda. Här kan jag utan vidare säga att finns det en huvudman, ett företag, som satsar på detta projekt, så är det självklart att vi ifrån industridepartementets sida är beredda att diskutera lokaliseringspolitiskt stöd. Sedan till frågan om sågverket, som också Stina Eliasson var inne på. Det pågår överläggningar om detta. Min bestämda övertygelse är att i inlandet skall man satsa på sågverk och vidareförädling av sågad vara. Det är det som ger arbete, som ger långt mer arbetstillfällen per investerad krona än satsning på en processindustri som den termomekaniska industrin. Jag hoppas att vi under januari månad skall kunna komma till en uppgörelse i denna fråga. Beträffande Sven Lindbergs syn på ramplanering vill jag säga att jag har stora sympatier för den. Jag har gett uttryck för denna uppfattning tidigare. Men jag tror inte att man skall lägga en byråkratisk apparat över hela den svenska skogsindustrin genom ett formaliserat planeringssystem. Vi ser nu till vad som händer i olika företag, vi ser vad staten kan göra för att koordinera en rimlig strukturförändring, vi ser vad man kan behöva göra för att finansiera angelägna projekt etc. På detta sätt skapar vi en helhetsbild. Självfallet har de kooperativa företagen också sin givna roll i det sammanhanget. Det är min bestämda övertygelse att de kooperativa företagens särart och integritet skall bevaras även om staten har gått in som väsentlig delägare. Det är faktiskt inte jag som har sagt att ansvaret för strukturomvandlingen

basindustri i Hiss Herr talman! Jag får väl tacka för vänligheten från herr Åsling när han sade mofors, m.m. att jag har varit insiktsfull i den här frågan. Jag trodde att vi skulle försöka föra en debatt utifrån de utgångspunkterna. Sedan sade han att jag var vårdslös när jag ansåg att regeringen ville skjuta över sitt ansvar till regional nivå. Får jag då säga, herr Åsling, att det väl ändå var av insiktsfull vårdslöshet som jag gjorde det, eftersom herr Åsling i sin replik återkom till detta och återigen sade: Det här får ni göra på länsplanet. Vad som sagts i fråga om råvaran ansåg herr Åsling vara en sanning med modifikation. Jag tycker inte att man kan modifiera det särskilt mycket mer än jag gjorde i mitt inlägg. Råvaran är ju ett stort problem, och det är helt och hållet den som avgör vilka industriinvesteringar som blir möjliga i framtiden. Det är ett stort problem att kunna klara en investering i Hissmofors. Jag tror dock inte vi behöver diskutera den saken vidare. Vi kan konstatera att om vi över huvud taget skall tala om möjligheten av en anläggning i Hissmofors, måste man ta hänsyn till hela råvarubalansen, men det utredningsarbetet har jag tidigare sagt att det är orimligt att lägga på länsnivå. Sedan säger sig herr Åsling vara glad över att jag delar hans uppfattning om den här utredningen. Men jag underströk att jag delar uppfattningen bara om utredningen skall bedrivas under nuvarande former. Jag vill sträcka mig så långt att jag kan säga att jag inte alls är säker på att en utredning —- inte ens om regeringen tar ansvaret för den — kommer att kunna leda fram till att vi kan göra investeringar i anläggningar i Hissmofors. Det är endast en utredning med ledning från regeringen som har någon möjlighet att initiera samarbetet med övriga företag och diskutera hur vi regionalpolitiskt skall planera in våra industrier och som kan leda fram till ett bra resultat. Men sedan säger herr Åsling i klartext att han inte tror att detta är realistiskt. Det beskedet är i och för sig tråkigt för Jämtlands län, men jag tycker ändå att herr Åsling bör ha en eloge för att han i klartext säger att han uppfattar projektet som orealistiskt. Det finns ju ingen anledning för oss att försöka invagga människor i tron att de har en framtid i en ny pappersmasseindustri i Hissmofors, om det inte är realistiskt, utan då får jag väl gå hem till mitt län och tala om för folket där att regeringen anser detta förslag orealistiskt. Vi får då ta under övervägande om utredningsarbetet skall forsätta. Det är ett klart besked till länets invånare, och jag lovar herr Åsling att jag skall framföra det. Herr Åsling talar också om tillnyktring från min sida. Jag höll på att säga: När har herr Åsling sett mig onykter? Men skämt åsido: Herr Åsling har aldrig hört mig hävda uppfattningen att det är alldeles klart och givet att ett sådant här projekt går att ro i land. Låt oss ändå konstatera att en strukturplan kanske skulle hjälpa till att förverkliga det här projektet. 187 När det gäller planerna på ett trämekaniskt centrum och en stubbflisanlägging återförvisar herr Åsling det arbetet till regional utredningsnivå. Jag har framhållit att vi saknar nödvändiga resurser för att klara detta på länsnivå. Vi måste ha medverkan från regering och centrala myndigheter. Jag vill be herr Åsling att ompröva om man inte bör påta sig större ansvar för det här arbetet från regeringens sida. När det gäller diskussionen om en ramplanering har Nils Åsling nu kommit så långt att han säger att han känner starka sympatier för en ramplanering. Det är klart att det kan vara smärtsamt att omvända sig, och herr Åsling tillägger att det skulle kunna medföra att det läggs en byråkratisk hand över företagen och att det försvårar arbetet. Men varför behöver det bli fallet? Vi har diskuterat detta, och herr Åsling behagar kallar det för samarbete. Jag går gärna med på att vi ändrar beteckningen ”ramplanering” till ”samarbete”, om vi är överens om att den framtida strukturen inom skogsindustrin skall planeras i samråd mellan samhälle, företag och de anställda.
Herr talman! Vad som nu sker är litet oroande för den framtida politiska debatten i Jämtland. Den brukar vara fylld av stimulerande ordbyten. Här blir nu Sven Lindberg och jag i denna sena timme plötsligt överens om det mesta. Möjligen skulle jag vilja säga beträffande arbetsfördelningen mellan länsmyndigheter och centrala myndigheter att jag vidhåller min uppfattning att man måste göra en klar distinktion mellan vad som är regionala myndigheters ansvar och kompetens och vad som är centrala myndigheters ansvar och kompetens. Annars får man inte den kraft i dialogen som är nödvändig. När det sedan gäller det här speciella projektet så tycks vi vara överens om att man måste ha hela råvarubalansen med i bilden. Det förutsätter att bolagsskogsbruket är med. Vi vet redan nu att det inte finns några möjligheter att där mobilisera ett intresse. Projektet är alltså orealistiskt, och det är bra att det nu är klarlagt. Det är ingen nyhet — detta har hela tiden varit min inställning, och jag har offentliggjort den. När Sven Lindberg nu berättar detta för sina och mina valmän i Jämtland, så är det alltså ingen nyhet för dem. Det blir bara en bekräftelse på den inställning som jag hela tiden har haft, nämligen att resurserna i stället skall användas för att utveckla sågverksindustrin och vidareförädlingen av de sågade varorna. Vad beträffar ramplaneringen är jag alltså överens med Sven Lindberg om att denna inte skall formaliseras utan vara flexibel och främja samverkan mellan samhälle, företag och fack. Jag noterar med stor tillfredsställelse att vi blivit överens på denna viktiga punkt.
Herr talman! Till det sista vill jag säga att det är glädjande att kunna konstatera att Nils Åsling kommer närmare och närmare oss när det gäller det som vi kallat för ramplanering men som jag lovat att i fortsättningen kalla för samarbete. Välkommen, herr Åsling! Vi har väntat länge. Kanske jag vågar vara fräck nog att i denna sena timme fråga: När kan vi förvänta oss förslag i den här riktningen till riksdagen från herr Åslings sida? Jag är helt på det klara med kompetensfördelningen, herr Åsling. Jag håller med om att vi skall skilja på kompetensen. Jag försökte förklara för herr Åsling att vi på länsplanet inte anser oss ha de resurser som behövs för att klara de här projekten. Dessa resurser finns i regeringskansliet och hos regeringen underställda verk och myndigheter. Det är dessa resurser som måste användas för att klara de olika projekt som vi diskuterat på länsnivå.

Det är glädjande att höra att herr Åsling anser att vi skall satsa på sågverksindustrin och på vidareförädlingen inom länet. Jag hoppas att herr Åsling nu och framöver intensivt skall arbeta för att den inställningen kommer med i det planeringsarbete som är nödvändigt för den framtida strukturutvecklingen inom skogsbruket. Har vi kommit så långt, herr Åsling, tycker jag att vi har fått ut rätt mycket av det här meningsutbytet.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig om regeringen hade auktoriserat ekonomiministern att framföra uttalanden eller programförklaringar rörande ytterligare nedskärningar vid varven och om regeringen avser att i kommande förslag till riksdagen aktualisera ytterligare nedskärningar och på vilka grunder man i så fall ämnar göra dessa. Marknadsoch konkurrensförutsättningarna för de svenska storvarven under 1980-talet utreds f. n. av Svenska Varv AB. Bolagets styrelse skall ta ställning i strukturfrågan i början av januari nästa år. Detta ställningstagande liksom förslaget från kommissionen för de mindre och medelstora varven kommer att bilda underlag för den varvsproposition regeringen har för avsikt att förelägga riksdagen våren 1980. Varvsindustrin har under de senaste åren erhållit ett mycket omfattande finansiellt stöd från staten. Stödet i form av kapitaltillskott, förlustgarantier och avskrivningslån m.m. uppgår under åren 1977-1979 till ca 12 000 milj.kr. Det är sålunda en för samhället kostsam och riskfylld verksamhet som varven utövar. Mot bakgrund av det statsfinansiella läget måste en minskning av det statliga stödet till varvsindustrin i förhållande till vad som gällt de senaste åren ske. Inom några år bör stödet helt upphöra. Kapaciteten vid varven blir därför på längre sikt helt beroende av de marknadsoch konkurrensmässiga förutsättningarna. De bedömningar som kan göras i dagsläget pekar entydigt på att kapaciteten måste minskas. Det är mot denna bakgrund som ekonomiministerns uttalanden om "ytterligare nedskärningar vid varven” måste ses.

Herr talman! Jag tackar för svaret. I en TV-intervju i höstas om Sveriges framtida ekonomi gjorde ekonomiminister Bohman det uttalandet, att fortsatta nedskärningar vid de svenska varven är nödvändiga. Det uttalandet gör alltså herr Bohman flera månader innan den nya varvspropositionen skall läggas fram. Det fanns i det här programmet ingen tveksamhet i herr Bohmans ton eller sätt att uttrycka sig. För honom var saken klar. Varven skall dras ner ytterligare. Detta herr Bohmans uttalande var märkligt. Det är inte ekonomidepartementet som ansvarar för varvsfrågor. Ansvarig för varvsfrågor är industridepartementet och industriministern. Ändå angav herr Bohman tonen för den kommande varvspolitiken. Medan industridepartementet blott befann sig i förberedelseskedet för sin proposition, medan alla utredningar och rapporter ännu inte var klara — då gör herr Bohman detta utspel. Vem är egentligen denne Bohman, som kan driva varvspolitik så där helt självständigt, som plötsligt kan uttala sig om vad som skall komma att stå i en proposition som handläggs i ett helt annat departement? Den fråga jag ställt är vem som hade gett herr Bohman fullmakt att föregripa vad som skulle känneteckna den fortsatta varvspolitiken i Sverige. Denna fråga svarar nu inte industriministern på. Han gör i stället en kort och snabb skiss över läget, han konstaterar att marknadsförhållandena får avgöra varvsindustrins framtid och att med utgångspunkt däri ter sig ytterligare nedskärningar oundvikliga. Sedan säger han att det är mot denna bakgrund man skall se herr Bohmans yttrande. Men det var inte detta min fråga gällde, utan frågan gällde med vilken rätt en ekonomiminister kan uttala sig så tvärsäkert om ett omfattande ärende som ligger under ett helt annat departement än hans eget. På den frågan finns det som jag kan se bara två tänkbara svar, varav det ena automatiskt utesluter det andra. Det ena svaret är att herr Bohman uttalade sig på regeringens samlade vägnar, dvs. hade även industriministerns sanktion för att göra sitt uttalande. Det andra tänkbara svaret är att herr Bohman alls inte hade talat med den Övriga regeringen, att hans uttalande berodde på antingen ett snabbt arbetande temperament eller också på någon sorts föreställning att det är han som egentligen bestämmer även över industripolitiken. Om herr Bohman hade sanktion från regeringen uppstår en annan intressant fråga: Hur kan regeringen redan innan allt material presenterats och de anställda hörts veta precis hur den framtida varvspolitiken skall se ut? Hade man redan sin åsikt klar? Har man hela tiden haft en förhandsinställning, som varit oberoende av vad som skulle framkomma av underlagsmaterialet? Om herr Bohman å andra sidan bara helt friskt föll industriministern i ämbetet — vilket kanske är det troliga, om man känner herr Bohman — är det inte i djärvaste laget? Vad har herr Bohman på industridepartementet att göra? Och vad har han framför allt där att göra, innan det finns en proposition som riksdagen kan ta ställning till och som riksdagen enligt grundlagen skall säga sin mening om? Det var denna fråga jag ställde. Den vill jag gärna ha svar på. Alltså ännu en gång: Hade Gösta Bohman sanktion för att uttala sig om varvspolitiken som han gjorde? Var industriministern införstådd med att han uttalade sig Sedan har emellertid herr Bohmans uttalande en långt vidsträcktare relevans än så. Vi vet att oron stiger ute på varven. Det är inte bara herr Bohman som pratar bredvid mun. Det ställs frågor från varvens arbetare och tjänstemän — brännande och allvarliga frågor — som inte får något klart svar. Chefspersonerna uttalar sig inte. Men det går rykten. Det läcker litet överallt. Det läcker om konsultföretag. Det läcker om Arendals framtid och om förhållandet Arendal-Uddevalla. Det läcker om Öresundsvarvets öde. Överallt är det ryktesspridning. Det talas under hand om att nu kommer det som fanns antytt redan i de rapportbilagor som var fogade till den förra varvspropositionen. Där diskuterade man som bekant lösningar med ett, två eller tre storvarv. Redan där avvisades en lösning med alla fyra storvarven i drift. Herr industriminister! Hade vi inte i dag denna ryktesflora, denna ångest och oro, dessa undanglidande kommentarer från cheferna när de raka frågorna ställs — då kunde jag ha väntat att ställa mina frågor tills vi hade fått den nya varvspropositionen på riksdagens bord. Men nu kan inte frågorna vänta. Det har läckt ut för mycket. Det är för många rykten i svang. Öresundsvarvets anställda har demonstrerat. De vill ha besked. Alla vill ha besked. Arbetare, tekniker, organisatörer, som lagt ner sina krafter på att genomföra de mödosamma omställningar som är nödvändiga om varven skall kunna räddas, kan man inte bara avspisa tills en proposition ligger i tryck. Nu måste sanningen fram. Och min fråga till Nils Åsling gäller: Vad är sant och vad är rykten? Kommer regeringen att föreslå nedläggning av Öresundsvarvet? Ja eller nej. Kommer regeringen att föreslå nedläggning av Arendal? Ja eller nej. Vilka övriga varv kommer man att vilja lägga ner? Hur många storvarv kommer att föreslås bli kvar och vilka? Nils Åsling och jag har olika uppfattningar om varvens framtid och roll. Jag för min del ansluter mig till de många arbetare, tekniker och planerare som ute på varven anser att deras arbete och deras arbetsplatser har en viktig framtidsroll att spela och att denna allvarligt skadas om ännu fler nedskärningar av kapaciteten sker. Men låt oss för tillfället lämna dessa skillnader i sakbedömning åsido. Vad jag nu begär av Nils Åsling är bara ett rakt svar. Ett svar på de frågor jag här ställt. Jaginser att det inte är särskilt trevligt att agera tomtenisse, när man har så deprimerande julklappar att överlämna till varvens anställda. Men industriministern har ändå en viss chans. Han skulle med ett rakt besked, hur svart det än är färgat, kunna ge något i politiken så pass ovanligt som ett ärligt besked. Han kan göra slut på korridormygel och ryktesspridning, och om man också inte gillar hans varvspolitik, skulle man hålla honom räkning för ärligheten och öppenheten. Då skulle också varvens anställda äntligen få se det verkliga ansiktet på den fiende som de nu och framöver har att kämpa mot. De är för dem en förutsättning för att en ny varvspolitik skall kunna segra.
Herr talman! Jag tycker kanske att Jörn Svensson har en väl formell syn på ekonomiministerns uttalande. Det var fråga om ett diskussionsinlägg, och ett sådant behöver rimligen inte sanktion. Det får stå för vederbörandes räkning och skall väl ses i det större sammanhang som jag har angett i mitt svar. Jag vill gärna säga att jag delar Jörn Svenssons uppfattning om att det är olyckligt med den pressdebatt och med de läckor som Jörn Svensson åberopar när det gäller utredningsmaterial kring varvsfrågan — ett utredningsmaterial som kanske av en bred allmänhet tas som ett definitivt beslutsunderlag utan att det har utvärderats. För industridepartementets del gäller att vi kommer med en proposition i mars. Vi har inte ens på vårt bord fått den strukturutredning som Svenska Varv ålagts att göra och som, såvitt jag vet, inte ens dragits i styrelsen. Vi har inte — hur gärna vi än skulle vilja göra det — någon möjlighet att lämna korta, raka och franka svar, därför att vi helt enkelt inte har haft ärendet under sedvanlig beredning. Jag är litet förvånad över Jörn Svenssons reaktion beträffande ekonomiministerns diskussionsinlägg och att han här försöker provocera mig att, oavsett om beredningsarbetet är slutfört i departementet eller inte, ge ett svar på en fråga som jag inte rimligen kan veta hur vi i framtiden skall hantera. Så snart vi är klara med propositionen kommer vi självfallet att ge offentlighet åt den och därmed också ta ställning till varvsindustrins framtid.

Herr talman! Jag beklagar detta svar. Industriministern tog inte den chans han ändå måste veta fanns även i denna sena timme. Låt mig först få vederlägga industriministerns försök att göra en lovvärd men misslyckad Ehrenrettung av herr Bohmans uttalanden. Det var inget diskussionsinlägg utan en intervju i ett planerat TV-program, en intervju som var förberedd och planerad. Det var inte något spontant yttrande som kom i stundens ingivelse därför att herr Bohman manövrerades in i ett hörn av intervjuaren. Yttrandet förekom i en rundmålning, i en översiktlig beskrivning av den ekonomiska problematiken i landet, och han hade förmodligen haft tid att fundera över det under den tid som föregick intervjun. Det var alltså ingen tillfällighet att herr Bohman sade så. Jag tror inte att industriministern skall utmana människor som eventuellt läser protokollet från den här debatten till att tro att det var en tillfällighet. Som jag sade tidigare tog inte industriministern den här chansen. Jag vill emellertid försöka utöva påtryckningar på honom, inte för att vinna någon billig poängseger i en debatt utan helt enkelt därför att läget ute på varven har blivit sådant att man måste svara. Varje fördröjning av ett rakt svar, åtminstone nä det gäller vissa huvudpunkter, kommer att uppfattas som ett tatt bedriva varvspolitiken. Nu måste man få veta var saker och ting står för att kunna förbereda sig på det nya och — om man har en annan uppfattning — kunna förbereda alternativ. Vi kan ju inte ha det på det sättet att herr Bohman skall få gå ut och säga sin oförgripliga mening och sedan få, åtminstone till hälften, understöd eller täckas upp av industriministern. Skall sedan industriministern, när all den oro som detta åstadkommit har blommat upp ute på varven, då säga: Nej, jag kan absolut inte säga någonting, därför att frågan inte har blivit beredd i vederbörlig ordning? Vi vet att arbetet när det gäller förberedelserna här är mycket långt framskridet. Vi vet att konturerna, åtminstone inom industridepartementet, måste ligga klara. Man måste veta i stort vad propositionen kommer att utmynna i. Läget är sådant, att en regering och en minister förlorar i anseende för varje dag som går utan att ett besked kan ges. Hela situationen kräver ett sådant. Det hade inte varit lika pressande om situationen hade varit en annan. Men det har som sagt förekommit för mycket läckage. för mycket ryktesspridning. Det är inte bara vanlig oro som människorna ute på varven nu känner, utan det är oro och ilska. De är inte på det klara med vad dessa rykten egentligen innebär. Det talas ju i dag öppet om att Öresundsvarvet skall läggas ned och att de som eventuellt blir kvar där skall över till Kockums. Sådana rykten kan väl inte tas ur tomma luften. De uppstår inte i varvsarbetarnas föreställningsvärld, för de är hyggliga människor som inte ens in i det sista vill tro det allra värsta. Men sådana är ju vanliga människor till skillnad från politiker. Det är politikerna och administratörerna som sysslar med dessa frågor som släppt ut denna flora av rykten, som läckt ut. Därför tycker jag att man efter herr Bohmans uttalande så många månader i förväg nu faktiskt borde kunna få ett rejält besked av den ansvarige ministern: Skall Öresundsvarvet läggas ned? Skall Arendalsvarvet läggas ned? Hur många storvarv skall vara kvar i den varvspolitik som kommer att presenteras? Det är de raka besked jag begär att få. Om detaljerna i övrigt, om de svåra strukturella problemen, om marknadsproblemen i framtiden osv. begär jag naturligtvis inte att någon minister i dag skall uttala sig.
Herr talman! Jag tycker att Jörn Svensson är ganska inkonsekvent när han här dels talar om den oro som finns ute på varvsorterna och som jag är medveten om — jag har ju ganska nära kontakt med både folk och företag där — dels kräver att vi här skall ge ett som han säger klart besked, eftersom konturerna måste vara klara när det gäller vår syn på varvspropositionen. Men så arbetar inte industridepartementet. Vi väntar nu på Svenska Varvs strukturutredning. Sedan vidtar industridepartementets ganska omfattande beredningsarbete. Vi anser oss nämligen vara skyldiga de anställda vid Svenska Varv och de övriga medborgarna på varvsplatserna ett väl genomarbetat, sakligt tungt vägande förslag. Som jag ser det är det också en förutsättning för att riksdagen skall kunna fatta beslut i denna så viktiga framtidsfråga. Därför, Jörn Svensson, vore det att handskas vårdslöst med en viktig fråga och med de varvsanställdas förtroende att här börja på att gissa sig till vad som kan komma att bli regeringens förslag i en fråga som ännu inte börjat beredas.

Herr talman! Jag vill inte gärna ta till överord, men nog är det litet förolämpande gentemot mig i varje fall och gentemot de varvsanställda när Nils Åsling talar om att vi här skulle försöka gissa oss till vad som kommer att hända. Det här är ingen gissningstävlan. Vore det en sådan och hela läget var förutsättningslöst, då hade ekonomiministern inte vågat uttala sig som han gjorde och då hade inte Nils Åsling heller i det korta interpellationssvar han läste upp uttalat sig i sak utefter samma linje som Gösta Bohman. Det här är alltså ingen gissningstävlan, där allt ligger öppet och där allt är förutsättningslöst, utan vad det handlar om är att man här redan har en inriktning. Om det är vårdslöst att uttala sig konkret om vad denna inriktning innebär i storvarvens termer, ja, då var det vårdslöst av herr Bohman att över huvud taget uttala sig som han gjorde. Då var det vårdslöst av industriministern att i dag bekräfta vad herr Bohman sade, nämligen att ytterligare nedskärningar är aktuella och kommer att föresl s i propositionen. Det enda jag har begärt är att få veta vari dessa nedskärningar, som två ministrar nu har bekräftat, består. Skall Öresundsvarvet läggas ner? Skall ytterligare något storvarv läggas ner? Det vore bra om Nils Åsling återupprättade något av yrkespolitikernas dåliga anseende i detta land, genom att äntligen lämna ett klart besked om innebörden av det som både han och herr Bohman i något allmännare form redan har sagt.

Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 7 behandlas tre propositioner som har lagts fram av regeringen under hösten. I proposition nr 25 bilaga 10 om tilläggsbudget I, som är beslutad av regeringen den 1 november 1979, begär regeringen ett reservationsanslag på 84 500 000 kr. till vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet.

I proposition nr 50, beslutad den 29 november 1979, föreslår så regeringen att riksdagen, återigen på tilläggsbudget I, skall anslå 50 milj.kr. till bidrag för förbättring av boendemiljön. Denna proposition lades fram tre dagar efter det att motionstiden beträffande tilläggsbudget I hade gått ut och sedan socialdemokraterna i civilutskottet hade vägrats att väcka en motion med samma förslag. Bara detta, herr talman, att dessa tre propositioner har lagts fram på det sätt som har skett kort tid efter varandra och med den fördelning på olika tilläggsbudgeter som föreslås ger en antydan om den förvirring och oenighet som uppenbarligen råder i regeringen. Det intrycket blir än tydligare när man mera i detalj granskar propositionerna, omständigheterna kring deras tillkomst, innehållet i dem och de borgerliga partiernas agerande här i riksdagen när de har behandlats. Redan i den s.k. ”gröna sparplanen” aviserade den dåvarande bostadsministern Elvy Olsson ett förslag om att bara bidrag och subventioner skulle belasta statsbudgeten fr.o.m. budgetåret 1979/80 och att energisparlånen skulle finansieras på annat sätt. Riksdagen uttalade, när detta förslag behandlades våren 1978, dels att det var nödvändigt att detta förslag redovisades senast inför behandlingen av statsbudgeten 1979/80, dels att det var angeläget att lånesystemet uformades så, att det skulle vara enkelt för de lånesökande att få de lån de behöver. Majoriteten ville inte ta ställning till om lånen borde finansieras via statsbudgeten eller på annat sätt. Socialdemokraterna däremot sade att man i första hand borde välja finansiering över statsbudgeten. Denna socialdemokratiska inställning redovisades f. ö. redan våren 1977 i vår reservation till civilutskottets betänkande nr 32. Vi hävdade där att energisparlånen borde fogas in i bostadslånesystemet.

I stället föreslogs i våras i energipropositionen en provisorisk förlängning för resten av 1979 av det då gällande finansieringssystemet, dvs. att energisparlånen skulle finansieras över statsbudgeten t.o.m. utgången av detta kalenderår. Statsrådet uttalade också att hon räknade med att ”kunna återkomma till denna fråga under hösten 1979 i sådan tid att riksdagen kan besluta om finansieringsformen före kalenderårsskiftet 1979/1980.” Samtidigt föreslog regeringen att man skulle ändra medelsanvisningssystemet. Då gällde att ramar och anslag var desamma, dvs. att riksdagen anslog medel för att täcka kostnaderna för de lån och bidrag varom beslut kunde fattas enligt den samtidigt fastställda ramen. För eventuellt tillkommande behov fastställdes dessutom en planeringsreserv, som dock endast fick användas efter riksdagens tillstånd. I våras föreslog statsrådet Friggebo också att inga nya anslag skulle beviljas för lånedelen. Intill dess att ett nytt system skulle träda i kraft skulle lånen i stället finansieras dels genom förbrukning av de betydande reservationsmedel som stod till förfogande, dels eventuellt via anslag på tilläggsbudgeten. Därför nöjde sig regeringen med att begära ett anslag på 498,5 milj.kr. för dels bidrag till energisparande i bostäder, dels bidrag till vissa andra energisparåtgärder i byggnadsbeståndet. Bidrag till energihushållning i bostäder fastställdes sedan i regleringsbrevet till 294 milj.kr. enligt en tidigare praxis att 25 20 av totalbeloppet går åt till bidragen. När riksdagen behandlade detta förslag i våras uttalade man för det första att det i princip är ”otillfredsställande att finansieringsfrågan hålls öppen”. För det andra ansåg riksdagen att denna provisoriska anslagsberäkning ”innebär en betydande ovisshet —-—-—-. Den kan knappast anses uppfylla berättigade anspråk på budgetregleringen.” Riksdagen godtog emellertid den föreslagna ordningen med dessa mycket tydliga protester samt under förutsättning att ett förslag till nytt system skulle redovisas under hösten och att energihushållningsdelegationen skulle få delta i utformningen av ett nytt finansieringssystem. Under den tid som har förflutit sedan riksdagen i våras behandlade frågan har först folkpartiregeringen och sedan trepartiregeringen förgäves försökt komma fram till den långsiktiga lösning som utlovades och förutsattes vid riksdagsbeslutet i våras. I den särskilda proposition som vi nu behandlar tvingas dock statsrådet erkänna att man inte heller nu lyckats finna någon lösning och begär därför en ytterligare förlängning av det nuvarande systemet med finansiering över statsbudgeten t.o.m. den sista juni 1980. Samtidigt gör hon en ny frivolt och föreslår i praktiken en återgång till det gamla medelsanvisningssystem som rådde före det av henne själv föreslagna riksdagsbeslutet i våras, som ju alltså fortfarande gäller. Därför begär hon nu 881 milj.kr., dvs. nästan en miljard, på tilläggsbudget II att användas för energisparlån som beviljas under det här budgetåret. Det finns, herr talman, ingen saklig eller formell grund för ett sådant handlande som regeringen föreslår. Det förhållandet att det nya systemet inte kan träda i kraft vid den tidpunkt som avsetts är visserligen en nesa för regeringen, men det utgör ingen grund för att anslå medel på ett sätt som strider mot gällande riksdagsbeslut. Det finns inte heller behov av att anslå ytterligare medel om vi följer det beslut som riksdagen har fattat i våras för det här budgetåret. Den reservation på 1250 milj.kr. som finns och de beviljade anslagen på 498,5 milj.kr. för innevarande budgetår täcker mer än väl det beräknade behovet på 1,7 miljarder. Därför behövs inget tilläggsanslag. Detta konstaterar också utskottet enhälligt. Ändå gör utskottsmajoriteten en alldeles egen saltomortal och föreslår att pengarna anslås med motiveringen att detta skulle ge ”möjlighet att besluta om hur reservationsmedlen skall tas i anspråk i samband med att en ny finansieringsordning beslutas och dess budgetmässiga konsekvenser sålunda kan överblickas”. Herr talman! Den motiveringen håller inte för det beslut som majoriteten i utskottet föreslår riksdagen att fatta. Den håller däremot väl som motivering för det förslag som den socialdemokratiska minoriteten står bakom, nämligen att vi skall avslå förslaget om anvisning av 881 milj.kr. och i stället vid den tidpunkt när vi vet vilket finansieringssystem som skall gälla anvisar behövliga medel. Ett sådant förfarande är logiskt, både utifrån vad utskottet nu skriver och utifrån vad riksdagen beslöt i våras. Det finns nog, herr talman, en annan förklaring än den som anges här till regeringens och utskottsmajoritetens handlande. Vad regeringspartierna i utskottet säger är ju: Vi tillstyrker ett anslag i alla fall, fast det inte behövs. Tanken är tydligen att det är en fördel att använda sig av reservationsmedlen i budgetpropositionen för nästa budgetår — då ser den totala redovisningen skenbart bättre ut. Om man tappar av en miljard på tilläggsbudget nu, så ger det inte samma publicitet som om man visar upp den i budgetpropositionen. Det som här mest faller i ögonen är kanske ändå inte vilket år man tar reservationsmedlen i anspråk. Värre är att regeringen så uppenbart struntar i riksdagens beslut från i våras, och det utan att ens antyda något skäl för att det borde göras om. Man har inte ens bekvämat sig att redovisa ett fullständigt underlag för en beräkning av medelsåtgången. De uppgifterna har nu fått tas in i utskottsbetänkandet. Förfarandet är så mycket mer anmärkningsvärt som alla partier i våras i finansutskottets betänkande nr 40 noterade det allmänna problemet med de snabbt växande anslagsbehållningarna. Jag vill också än en gång stryka under att frågan om anslaget inte har att göra med omfattningen av det statliga stödet — den frågan är avgjord genom att beslutade ramar lagts fast. Vi för vår del vägrar att vara med om regeringens budgetmässiga manipulationer. Det finns, herr talman, anledning att ytterligare kommentera vad som har inträffat i samband med hanteringen av detta ärende. Enligt vad vi känner till var det en av de moderata ledamöterna i finansutskottet — inte vem som helst, utan den moderate partisekreteraren — som krävde remiss till finansutskottet av detta regeringsförslag. Det går inte att värja sig för intrycket att detta är ett av många tecken på att den nuvarande regeringen är oenig om hur energisparlånen i framtiden skall finansieras. Det finns fler sådana tecken. Enligt riksdagsbeslutet i våras skulle, som jag nyss redovisade, energihushållningsdelegationen delta i utformningen av ett nytt finansieringssystem. Men vi har ännu inte fått någon redovisning eller något tillfälle till sakbehandling av ett nytt sådant system för energisparlånen, trots att det bara återstår ett par veckor intill dess att, enligt vad som sägs i propositionen 62, ett nytt förslag skall redovisas i budgetpropositionen. Jag kan inte tolka detta annat än som ett uttryck för att oenigheten i den nuvarande trepartiregeringen är så stor att man trots riksdagens beslut om energihushållningsdelegationens deltagande i detta arbete föredrar att hålla grälet bakom kanslihusets stängda portar. Eller är förklaringen den, att man inte heller i budgetpropositionen kommer att kunna klara att redovisa ett sådant system? Det vore bra att få ett auktoritativt uttalande från borgerligt håll om vilken förklaring som är den rätta och om det verkligen finns anledning att lita på att vi får ett nytt förslag i budgetpropositionen. Herr talman!

Herr talman! I propositionen 50 slutligen föreslås att 50 milj.kr. anvisas till bidrag för förbättring av boendemiljön under detta budgetår utöver de 35 milj.kr. som tidigare finns anslagna. Bakgrunden är följande. fr.o.m. budgetåret 1975/76 kan bidrag utgå av statsmedel för förbättring av boendemiljön. Dessa bidrag är i första hand avsedda för åtgärder i bostadsområden med sociala problem och uthyrningssvårigheter. Det tog tid för kommuner, bostadsföretag och de boende att utarbeta projekt för en bättre boendemiljö, och det gjorde det särskilt för de relativt omfattande och kostnadskrävande åtgärder som krävs i områden med stora problem. Men under de senaste budgetåren har ett stort antal ansökningar som avser sådana områden, där boendemiljöförbättringar bedöms som särskilt angelägna, kommit in. Efterfrågan på bidragsmedel har därför kraftigt överstigit tillgången. Redan strax efter budgetårsskiftet i somras hade därför hela anslaget för innevarande budgetår använts för att bifalla ansökningar som kom in förra budgetåret. Trots detta behövs ytterligare 13,5 milj.kr. enbart för att kunna bifalla samtliga ansökningar i den högsta prioritetsgruppen från förra året. För årets anslag finns inga medel alls. Därför har bostadsstyrelsen i skrivelse till regeringen i augusti i år hemställt att på tilläggsbudgeten för innevarande budgetår skall anvisas ett anslag på 75 milj.kr. för bidrag till förbättring av boendemiljön. Man underströk att det var bråttom med att pengarna kom fram. Mot den här bakgrunden tog vi det som självklart att det skulle komma ett förslag i tilläggsbudget I. Vi blev mycket förvånade och besvikna när så inte skedde. Vi utformade därför en motion med en begäran om ett tilläggsanslag på 50 milj.kr. Vi ansåg liksom bostadsstyrelsen att det skulle vara mycket olyckligt om angelägna boendemiljöprojekt inte kunde komma i gång därför att medel saknades. Den aktivitet som visats i dessa frågor, inte minst från de boendes egen sida, är mycket glädjande och måste tas till vara. Det finns en uppenbar risk, sade vi, för att de från spcial synpunkt mest angelägna projekten skulle fördröjas eller inte alls komma till utförande. Därför föreslog vi att ett riksdagsbeslut nu snabbt skulle fattas, så att åtminstone de mest angelägna projekten kunde få de pengar de behövde för att komma i Nr 56 gång. Tisdagen den Men vi vägrades rätten att väcka denna motion av det skälet att frågan inte 18 december 1979 hade tagits upp i regeringens förslag till tilläggsbudget. Vi var naturligtvis ledsna över att på det sättet berövas möjligheten att ta initiativ till att frågan kunde lösas under riksdagen. Men tre dagar efter det att motionstiden hade gått ut lade regeringen fram ett förslag till ett beslut identiskt lika det vi hade fört fram en vecka tidigare. Det är uppenbart att det var den socialdemokratiska riksdagsgruppens aktivitet och initiativ som hade skrämt regeringen till att äntligen ta det initiativ som den för länge sedan borde ha tagit. Det är naturligtvis bra att vi nu fått det här förslaget. Vi tillstyrker det självfallet. Vi kommer också att noga följa utvecklingen under resten av budgetåret för att se om ytterligare medel kommer att behöva tillföras på tilläggsbudget. Men vi har, herr talman, i vår reservation och här i kammaren velat påtala regeringens handlingssätt, som visar en upprörande brist på ansvar för boendemiljöfrågorna. Man kom inte till handling förrän man tvingades därtill av socialdemokratiskt agerande. Herr talman! Det är ingen vacker bild man får av regeringens och riksdagsmajoritetens sätt att hantera vare sig sakfrågorna eller budgeten när man närmare granskar de tre frågor som är föremål för förslag i de tre propositioner som vi nu behandlar. Utskottet har också på ett för regeringen, hoppas vi, påtagligt och kännbart sätt gett regeringen smäll på fingrarna. Utskottet har slagit ihop behandlingen av de tre propositionerna till ett betänkande och dessutom angett att samtliga anslag bör belasta tilläggsbudget nr I. Det är ett sätt att visa regeringen hur den borde ha handlat. För det andra har utskottet sagt att förlängningen av det nuvarande energisparlånesystemets finansiering bör gälla, inte första halvåret 1980, utan intill dess att vi verkligen får ett beslut om ett nytt system. Det är ett sätt att visa att utskottet inte litar på att regeringen faktiskt kommer att kunna klara av att redovisa ett nytt förslag vid den tidpunkt som man lovar, den här gången lika litet som man klarat det tidigare. Herr talman!

Herr talman! Jag skall i det här inlägget uppehålla mig vid den fråga som gäller bidrag till förbättring av boendemiljön, och jag hänvisar här till den motion som vänsterpartiet kommunisterna har väckt. Bostadsmiljön utanför lägenheten dvs. gemensamma lokaler, service och yttre miljö — är försummad. Det gäller i stort sett all bostadsbebyggelse. De stora bristerna i den kollektiva miljön förhindrar eller försvårar gemensamma aktiviteter och gemensamt arbete, vilket i sin tur bidrar till isolering och främlingskap. Bristerna varierar mellan olika områden, och skillnaderna när det gäller kvaliteten är stora. Bl. a. för att utjämna dessa skillnader behövs ett ökat ekonomiskt stöd från staten av en helt annan omfattning än vad som 1 nu är fallet. Sedan halvårsskiftet 1975 har statliga bidrag utgått till förbättring av boendemiljön. Bidragsgivningen har främst inriktats på att avhjälpa bristerna i områden med flerbostadshus. Bristerna i boendemiljön utanför själva lägenheten är stora. Trevliga och användbara gemensamma lokaler och uterum saknas i stort sett överallt inom områden med flerbostadshus. Koncentrationen av sociala problem och torftig boendemiljö i vissa delar av miljonprogrammets bebyggelse måste innebära att bidragen förbättras och att omfattningen av dem ökas. Eftersom de sämsta boendemiljöerna ofta ligger i kommuner med stora ekonomiska problem är det viktigt att bidrag utgår, så att dessa miljöer kan förbättras. Anslagen för bidragsgivningen är emellertid för låga. Vi har tidigare i motioner påtalat detta och begärt en ökning av anslaget samt av bidragens andel. Även anslaget för innevarande budgetår, 35 milj.kr., är för lågt. Vänsterpartiet kommunisterna föreslog därför redan under den allmänna motionstiden i januari 1979 att anslaget skulle ökas med 65 milj.kr. Riksdagen avslog emellertid vårt förslag. Att så inte borde ha skett framgår bl.a. av att bostadsstyrelsen i skrivelse till regeringen den 22 augusti 1979 hemställt om att ytterligare 75 milj.kr. anslås till bidrag avsedda att användas till förbättring av boendemiljön. Inte förrän drygt ett kvartal senare föreläggs så riksdagen förslag i frågan, och då gäller det ett anslag om 50 milj.kr., men som miljöförbättringsbidrag är det helt otillräckligt. Som framgår av bostadsstyrelsens skrivelse och av styrelsens anslagsframställning för nästa budgetår har bristen på bidragsmedel medfört att inte ens de mest angelägna boendemiljöprojekten kunnat genomföras. Anslaget för innevarande budgetår är redan helt förbrukat, och för att kunna täcka behoven när det gäller de hos länsbostadsnämnderna vid budgetårets ingång inneliggande mest angelägna ansökningarna erfordras ca 13 milj.kr. Dessutom har länsbostadsnämnderna beräknat att ca 54 milj.kr. behövs för de mest angelägna ansökningarna för innevarande budgetår. Herr talman! Sålunda finns det f. n. ett dokumenterat behov av 67 milj.kr. förbättringsbidrag. Dessutom tillkommer behov av bidragsmedel för övriga projekt. Bostadsstyrelsen anför med hänsyn till osäkerheten i bedömningarna att ansökningarna kan komma att överstiga begärt tilläggsanslag, 75 milj.kr., och att styrelsen kan få anledning att återkomma till frågan om ytterligare tilläggsanslag. Många människor är engagerade i arbetet med att förbättra sin boendemiljö. Genom regeringens brist på handlingskraft kommer emellertid många projekt att få senareläggas eller kanske helt uppges.

Den senare tidens utveckling har ytterligare klargjort det berättigade i vänsterpartiet kommunisternas krav. Vi föreslår i likhet med bostadsstyrel sen att ytterligare 75 milj.kr. anvisas på tilläggsbudget. Nr 56 Till frågan om bidragets storlek och utformning i fortsättningen återkom = Tisdagen den mer vi under allmänna motionstiden 1980. 18 december 1979 Mot bakgrund av de faktiska förhållanden som jag här erinrat om är det svårt att förstå varför civilutskottet inte tillstyrkt förslaget i vår motion attnu — Vissa energibeanvisa 75 milj.kr. Trots att utskottet säger att det är av största vikt att medel sparande åtgärder för bidrag anvisas till objekt som bedöms som angelägna och trots att det inom bostadsbeborde stå klart att det är ytterst angeläget att medel nu beviljas minst i den — ståndet, m.m. omfattning som bostadsstyrelsen begärt, avstyrker utskottet motionen. I den socialdemokratiska reservationen nr 2 om anslag till bidrag för förbättringar av boendemiljön säger man bl.a. att med nu tillgänglig utredning finns inte ett entydigt underlag som visar att ett anslag på 50 milj.kr. inte skulle räcka för de angelägna projekten. Jag måste då fråga: Vilket underlag behövs egentligen för att motivera de anslag som bostadsstyrelsen begär? Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen nr 137.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas anslagen till energibesparande åtgärder och till bidrag för förbättring av boendemiljön. Jag vill börja med det sistnämnda anslaget och konstaterar att utskottet är enhälligt när det gäller beloppets storlek. Både utskott och motionärer är också ense om att det är angeläget att verksamheten får medel så att det kan fattas beslut och de viktiga åtgärder, som man söker bidrag för, kan verkställas. Därför tillstyrks att regeringens förslag om 50 milj.kr. vinner riksdagens bifall. Vi har inte ansett oss kunna gå upp till det högre belopp som har föreslagits från vpk, utan vi menar att den hemställan som har gjorts av regeringen är riktigt avvägd för tillfället. Den andra frågan gäller de energibesparande åtgärderna inom bostadsbeståndet. Vi har nu lyssnat till Birgitta Dahls beskrivning av hur socialdemokraterna ser på den här frågan med anledning av den reservation som är fogad till betänkandet. Egentligen är det propositionen under vårriksdagen som har skapat situationen att vi nu måste fatta beslut om medelsanvisning efter en särskild proposition. Jag lade märke till att Birgitta Dahl var noga med att tala om socialdemokraternas ställningstagande så länge de var relativt ”rena” från samarbete med andra, men att det, när hon kom in på frågan om beslutstekniken under vårriksdagen, var riksdagens ställningstagande hon talade om. Det var ju så att en proposition framlades av den dåvarande folkpartiregeringen, som föreslog att riksdagen skulle byta finansieringssystem vid årsskiftet 1979/1980. Detta var ju inte ett renodlat folkpartiförslag, utan det var en proposition där socialdemokrater, bland andra Birgitta Dahl, hade varit entusiastiska spökskrivare och alltså stod för förslaget om att man skulle byta system. I centern menade vi vid det tillfället — utan att gå emot principen — att detta inte vore praktiskt genomförbart, utan att beslut tvärtom borde ha fattats om medelsanvisning för hela budgetåret, dvs. i sak 13 detsamma som propositionen nu föreslår. — Jag tycker det är viktigt att man kommer ihåg hur historien egentligen har varit. Jag tycker också att det är en litet för klen spik för socialdemokraterna att försöka koka den politiska soppa på som man har gjort i reservationerna. Enkelt uttryckt har vi att bestämma oss för vid vilken tidpunkt vi skall bevilja de här medlen, eftersom vi skall byta system från nästa budgetår. Här föreslås att tiliräckligt med pengar skall anvisas för att räcka för utbetalningarna under det här budgetåret. Det innebär i stort sett att de reserverade medlen, möjligtvis med någon minskning, förs över till nästa budgetår. Då kommer de att tas i anspråk, antingen helt — många ärenden har beslutats men inte genomförts och pengar till dem har inte utbetalats — eller också med något överskott, ifall ärendena och verksamheten inte blivit så omfattande som beräknades. Det kan t.o.m. tänkas uppstå en brist, som då får täckas vid kommande riksmöte, när det alltså står klart hur avräkningen med det nuvarande beslutssystemet fungerar. Det enda man då kan säga är att regeringen kanske har varit litet väl sen med att redovisa sin hemställan till riksdagen, Samtidigt skall man emellertid också konstatera att det i så fall när det gäller beslutet bara kan röra sig om några veckor, eftersom det ju måste finnas en riksdag samlad att lämna propositionerna till och för att få dem behandlade av. Detta gör att utskottsmajoriteten har funnit förfaringssättet riktigt. Jag vill bara konstatera att ändringen av finansieringssystemet inte har kunnat genomföras på det sätt man tänkte sig vid vårriksdagen. Vi finner det riktigt att anvisa medel under det här budgetåret för att klara de utbetalningarna och att de reserverade medlen får användas för de behov som uppstår vid avvecklingen av det nuvarande systemet och övergången till ett annat.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
Herr talman! Kjell Mattsson sade inte mycket om varför utskottet vill att riksdagen skall avslå vpk-motionen, som innebär att man i den här omgången skulle få de bidrag som bostadsstyrelsen utförligt har redovisat behovet av. Det är enligt min uppfattning helt klart att det är stor risk för att ytterst angelägna förbättringar kommer att försenas. Ett beslut enligt propositionen och utskottets förslag här i dag innebär i praktiken att åtskilliga angelägna projekt måste skjutas på framtiden.

Ett av de verksammaste medlen för att stoppa denna segregation i boendet är en medveten satsning på en förbättring av de dåliga boendemiljöerna. Troligen kommer det nu ganska snart att visa sig att det behövs ytterligare bidrag. Medelsbehovet kommer antagligen att uppgå till betydligt högre belopp i nästa tilläggsbudget. Jag beklagar alltså, herr talman, att man varken från de borgerligas eller socialdemokraternas sida velat ta det här steget nu och ge det minimibelopp = Nr 56 jag anser detta vara ett sådant — som behövs för att nöjaktigt klara de här Hi Tisdagen den problemen nu.